Fru talman! År 1980 antog riksdagen en generalklausul mot skatteflykt. Folkpartiet medverkade till den lagen. Den syftade till att komma till rätta med sådana transaktioner som innebär kringgående av skattelag. Villkoret för att lagen skulle kunna tillämpas var att ett s.k. omvägsrekvisit måste vara uppfyllt. Den skattskyldige skulle alltså ha använt sig av ett förfarande som med hänsyn till det ekonomiska resultatet - bortsett från beskattningen - framstod som en omväg i förhållande till det närmaste till hands liggande förfarandet. Den viktiga bestämmelsen framstod dock som alltför tandlös för den socialdemokratiska regeringen som såg till att omvägsrekvisitet avskaffades under 1983. Trots att det nu skulle bli lättare att ingripa mot s.k. skatteflykt, dvs. i och för sig tillåten skatteplanering som skett i strid mot skattelagstiftningens grunder, blev lagen ett misslyckande. Från Folkpartiets sida krävde vi att generalklausulen skulle slopas. En förutsättning för ett fungerande skattesystem är naturligtvis att det finns en tillfredsställande kontroll av skatteunderlaget. Det ligger i alla medborgares intresse att skattemyndigheterna har en hög ambition att motverka skattefusk och att man har förutsättningar att kunna beivra fusk i de fall det förekommer. Mot denna strävan står ibland den enskildes intresse av integritet och rättssäkerhet. En av de viktigaste principerna i vårt liberala frihetsarv är just rättssäkerheten. I rättssäkerhetens idé ligger att reglerna skall vara så fasta och klara att medborgarna kan förutse och förstå konsekvenserna av sina handlingar. Medborgarna skall ha förutsättningar att känna till var gränsen går mellan vad som är tillåtet och vad som är förbjudet och klart veta vilka sanktioner som blir aktuella om lagens bestämmelser överträds. Den tidigare generalklausulen var för det första så allmänt hållen att dess tillämpning i det närmaste var oförutsägbar för både de skattskyldiga och myndigheterna. Bristande förutsägbarhet är en från rättssäkerhetssynpunkt allvarlig brist, eftersom just denna oförutsägbarhet i lagstiftningen skapar en allmän oro och osäkerhet om vad som är tillåtet eller ej. För det andra gick klausulen knappast att tillämpa på grund av sin allmänna utformning. För det tredje kan det faktiskt starkt ifrågasättas om de betydande kostnaderna för att administrera generalklausulen stod i rimlig proportion till de skatteintäkter den kunde medföra för statsverket. Folkpartiet liberalerna har inget att invända mot att den av regeringen nu tillsatta kommittén prövar möjligheterna att utarbeta ett förslag till en ny lag mot skatteflykt. Utgångspunkten måste dock vara att den nya lagen i långt större utsträckning än den tidigare tillgodoser grundläggande rättssäkerhetskrav. Vår uppfattning är att statens beivrande av brott alltid måste ligga inom ramen för grundläggande rättssäkerhet. Skatteflyktslagen måste uppfylla kravet på förutsägbarhet. Den gamla skatteflyktslagen gjorde inte det, och därför yrkar vi avslag på förslaget att nu återinföra den. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Beskattningssystemet bygger på kontrolluppgifter och uppgifter lämnade i självdeklarationerna. Uppgiftsskyldigheten och kontrollen av att den fullgörs är basen för en effektiv och likformig beskattning. Det är ett problem att inte samtliga skattepliktiga inkomster och reavinster som skall deklareras i Sverige verkligen redovisas i deklarationerna. Det är viktigt att skattemyndigheterna för att komma åt skattefusk har effektiva kontrollmöjligheter som är avvägda mot rimliga rättssäkerhetsgarantier. I propositionen föreslås en utvidgad kontrolluppgiftsskyldighet. Motiven är förståeliga, men det är inte rimligt att kräva en kontrolluppgiftsskyldighet som i många fall är tekniskt, praktiskt och formellt omöjlig. Uppgiftslämnande om reavinster och reaförluster på andra fonder än allemansfonder ställer helt andra krav än vad som gällt för allemansfonderna. Genom de olika restriktioner som gällt för dem har t.ex. inte andelar kunnat överföras genom benefika fång, dvs. gåvor. Avyttring har över huvud taget inte kunnat ske på annat sätt än genom inlösen av fondandelen hos fonden. Andra fondandelar omfattas inte av dessa restriktioner. En sådan kan således överlåtas genom i stort sett alla slags fång. Det gör det omöjligt för fondbolaget att med någon precision få rätt på de relevanta värden som skall ingå i genomsnittsberäkningen av det avdragsgilla anskaffningsvärdet. Problemet, som inte heller utskottsmajoriteten tycks ha förstått, är att om den enskilde inte känner till anskaffningsvärdet hur skall då institutet, dvs. banken eller fondbolaget göra det? Om fondbolagen skulle tvingas att i brist på annan uppgift ange en schablon för anskaffningsvärdet blir den med nödvändighet godtycklig. Är schablonen oförmånlig kommer de värden som räknats fram för kontrolluppgiftsändamål att sakna intresse. I de flesta fall kommer andelsägaren att tvingas använda de verkliga värdena för att uppnå en rättvis beskattning, vilket leder till att tilläggsuppgifterna kommer att uppgå till ett stort antal och i sin tur medföra att de förtryckta uppgifterna på deklarationsblanketten inte stämmer. Systemet kommer att kräva stora arbetsinsatser för såväl skattskyldiga som skattemyndighet. Det skulle vidare vara såväl oetiskt som i övrigt otillfredsställande för fondbolagen att genom kontrolluppgiften förleda andelsägarna att använda ett för dem oförmånligt värde. Risken är uppenbar att många uppfattar det angivna värdet som "det riktiga". Enligt min uppfattning bör frågan belysas ytterligare innan beslut fattas om kontrolluppgifter som anger skattepliktig reavinst eller avdragsgill reaförlust. En skyldighet att lämna kontrolluppgifter för avyttringar av detta slag bör i stället tills vidare utformas på ett sätt som motsvarar vad som nu föreslås beträffande aktier och andra finansiella instrument. Regeringen har i propositionen föreslagit att anskaffningsvärdet för fondandelar, utom andel i allemansfond, som förvärvats före den 1 januari 1996 skall få beräknas till marknadsvärdet den 31 december 1992, en s.k. stickdag. Stickdagen föreslås få tillämpas tidigast vid 1997 års taxering. Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att de skattskyldiga får använda det förenklade anskaffningsvärdet redan under inkomståret 1995, dvs. vid 1996 års taxering. Det innebär att det verkliga anskaffningsvärdet skall användas för andelar som anskaffas efter den 31 december 1994. Det är bra att utskottet har tillstyrkt motionen i denna del. Fru talman! Varje år förlorar samhället flera tiotals miljarder kronor på att konkurrensförhållanden snedvrids och olagliga förmögenhetsöverföringar sker genom ekonomisk brottslighet. Som medborgare drabbas vi indirekt genom uteblivna skatteintäkter, men som företagare drabbas man mer direkt. Hederliga företagare får det allt svårare i konkurrensen. Små och medelstora företag spelar en nyckelroll för att Sverige skall få nya arbetstillfällen och en ekonomisk utveckling som är nödvändig för att vi skall klara landets välfärd. Kristdemokraterna har förslagit flera åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Samtidigt som man bör arbeta på att få fram bättre metoder och system inom beskattningen för att motverka skatteundandragande och effektivisera kampen mot ekonomisk brottslighet är det mycket viktigt att inte rättssäkerheten vid beskattningen får stå tillbaka när nya åtgärder övervägs. Rättssäkerheten kräver regler som är så fasta och klara att medborgarna kan förutse och förstå konsekvenserna av sina handlingar och bedöma var gränsen går mellan vad som tillåtet och förbjudet. En helt felaktig och för ekobrottsbekämpningen missriktad åtgärd är att återinföra den tidigare s.k. skatteflyktslagen, som avskaffades för flera år sedan efter långvarig och kraftig kritik, bl.a. därför att den medförde svårigheter för den enskilde att förutse konsekvenserna av olika rättshandlingar och därför att den efter skattereformens genomförande knappast fyllde någon vettig funktion. Ett återinförande av denna generalklausul skulle innebära att viss lagstiftningsmakt i realiteten överförs från riksdagen till domstolarna. Domstolen dömer inte efter en detaljerad lag utan får skapa de regler den skall tillämpa i det enskilda fallet. Detta skapar rättsosäkerhet och en retroaktiv rättstillämpning som bryter mot västerländsk rättskultur. Regeringens planer på att återinföra generalklausulen mot skatteflykt inger stark olust i företagarkretsar. Skall företagen våga satsa på Sverige måste de ha klara och fasta spelregler. Sverige behöver en kraftig förstärkning av rättssäkerheten. En total översyn av rättssystemet för att garantera rättssäkerheten är nödvändig. Jag står bakom samtliga kristdemokratiska reservationer till betänkandet, men jag yrkar bifall endast till reservationerna nr 3 och 4.

Fru talman! I detta betänkande behandlas kontrolluppgiftsskyldighet vid avyttring av värdepapper m.m. samt återinförande av skatteflyktslagen. Jag vill redan nu yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. I propositionen föreslås att skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om reavinster och reaförluster på andelar i allemansfonder utsträcks till att omfatta även andra värdepappersfonder än allemansfonder. Kontrolluppgiften skall ta upp realisationsvinst eller realisationsförlust till den del som är skattepliktig eller avdragsgill. Vidare föreslås att en schablonmetod införs för inkomstberäkningen. För andel som har förvärvats före den 1 januari 1996 i annan värdepappersfond än allemansfond skall som anskaffningsvärde få användas marknadsvärdet den 31 december 1992. Avsikten är enligt propositionen att reglerna skall tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering. Fru talman! Fondbolagens förening har hos utskottet förklarat att bankerna och samtliga fondbolag är beredda att fr.o.m. 1997 års taxering lämna kontrolluppgifter om vinst eller förlust på grundval av de verkliga anskaffningsvärdena för fondandelar som förvärvats efter 1994. Tiden är däremot för kort för att skyldigheten skall kunna genomföras fr.o.m. 1996 års taxering. Man säger sig kunna bistå sina kunder med tillräckliga uppgifter för 1996 års deklaration. Fru talman!

Vidare föreslås att kontrolluppgifter som enligt nuvarande regler skall lämnas beträffande vissa inlåningskonton eller fondpapper i utlandet förutom räntor skall innefatta även behållningen på kontot eller innehavet vid årets utgång och avyttringar under året. Utskottet vill för sin del framhålla att deklarationsskyldigheten förutsätter en korrekt redovisning av såväl realisationsvinster som realisationsförluster och att kontrollmöjligheterna behöver förbättras även i fråga om aktier och andra finansiella tillgångar som det här är fråga om. Propositionen har denna innebörd, och vad som har anförts i motionen utgör enligt utskottets mening inte tillräckliga skäl för att avstå från att genomföra förslaget. År 1980 infördes lagen om skatteflykt. Lagen, som var av tillfällig karaktär, skärptes 1982 och förlängdes senare i olika omgångar. Hösten 1992 upphävdes lagen, men den tillämpas fortfarande på rättshandlingar som har företagits under 1981-1992. Regeringen avser att tillkalla en kommitté för att utforma en ny lagstiftning mot skatteflykt. I avvaktan på resultatet av utredningens arbete föreslås i propositionen att den upphävda lagen återinförs med verkan fr.o.m. den 1 juli 1995 och med en teknisk justering. Den borgerliga regeringen angav, liksom motionärerna nu gör, rättssäkerhetsaspekten som skäl för att upphäva skatteflyktslagen. Det hävdades att lagen stärkte det allmännas ställning gentemot den enskilde på ett orimligt sätt och att den medförde svårigheter för den enskilde att bedöma skattekonsekvenserna av olika rättshandlingar. Propositionen grundar sig på uppfattningen att dessa skäl inte är hållbara. Utskottet instämmer i detta. Som anförs i propositionen har några negativa effekter av lagen inte kunnat bevisas. Utskottet delar regeringens uppfattning att lagen har haft en väsentlig preventiv funktion och har utgjort ett betydelsefullt redskap för att förhindra skatteflyktsförfaranden.

Fru talman! Låt mig i det korta replikskifte som jag nu har tillfälle till ägna mig åt skatteflyktsklausulen. När vi hade en hearing i skatteutskottet alldeles nyligen diskuterades också denna fråga, om än helt kort. Statssekreteraren Svante Öberg sade då att regeringen kommer att se över skatteflyktsklausulen, för den kanske inte är optimalt utformad i alla delar. Jag skulle vilja veta om Karl Hagström delar uppfattningen att skatteflyktslagen inte är optimalt utformad i alla delar och vilka slutsatser han drar av detta. Jag förmodar att han har samma uppfattning som sin statssekreterare. Om man nu har uppfattningen att vi skall ha en skatteflyktsklausul borde man väl ändå avvakta med införandet tills den utredning som Karl Hagström talade om i sitt huvudanförande blir klar. Den gamla skatteflyktsklausulen var av tillfällig karaktär. Den gällde trots allt under drygt tio år. Detta är min fråga.
Fru talman! När det gäller rättssäkerhet och behovet av en skatteflyktslag vill jag till er samtliga opponenter säga: Var har ni varit när vi har besökt skattemyndigheter på ett flertal ställen i landet? Dessa har vidimerat att skattemyndigheten är ställd, att man är tvungen att ha misstanke om brott och gå till åklagare och domstol för att komma åt kontroll och granskning. Vilken risk uppstår då för brist på rättssäkerhet och integritet? Jag anser att det är ett mycket sämre förhållande. När det gäller skatteflyktslagen kan jag inte ange på vilka punkter som den nya kommitté som skall bereda denna fråga kommer att ta upp förändringar.
Fru talman! Det Karl Hagström nu sade i sin replik var anmärkningsvärt, för att inte säga häpnadsväckande. Jag minns inte exakt hur orden föll. Men det han sade gick ut på att även om det inte finns misstanke om brott måste man kunna agera. Detta präglar den syn socialdemokraterna har i denna fråga: det räcker att det finns någonting som ligger före misstanke om brott för att man skall kunna göra ett genombrott, och myndigheterna har tolkningsföreträde. Jag tycker att det är beklagligt att denna inställning råder när det gäller skattelagstiftning. Det väsentliga är att det finns entydiga och klara regler som de enskilda kan följa. Bryter man mot dem skall man dömas efter det. Karl Hagström gör en variant på temat att vi inte har lyssnat på skattemyndigheterna när vi har besökt dem. Jag vill definitivt hävda att vi har gjort det. Man kan i så fall ställa en motfråga. Var fanns socialdemokraterna här i kammaren när vi skulle ta ställning till riksdagens revisorers förslag om ekonomisk brottslighet? Det gällde även en del av oss moderater. Men det var paradoxalt att socialdemokraterna, som vill göra gällande att de håller fanan högt i detta avseende, inte kunde stödja revisorernas förslag. Jag konstaterar att jag inte fick svar på min första fråga om Karl Hagström delar statssekreterarens uppfattning att den lag som nu införs inte är optimalt utformad. Det får vi gissa oss till. Jag nöjer mig med detta.
Fru talman! För oss folkpartister är rättssäkerheten väldigt viktig. Det är viktigt hur man utformar sina skattelagar. Jag läste någonting ganska intressant i den senaste SAF-tidningen, om hur man också från företagarhåll, från seriösa företagare, välkomnar att sådana som inte sköter sina skatteåtaganden hålls efter. Det betonas där också att det är viktigt att man inte återinför den gamla skatteflyktsklausulen. Den ställde till mer elände än den gjorde nytta. Den ledde till att myndigheterna gjorde många övertramp som faktiskt skadar enskilda företag. Därför anser vi från Folkpartiets sida att det är ytterst viktigt att man, om man genomför en sådan här lag, kan ställa dessa krav på förutsägbarhet.
Fru talman! Jag vill läsa några strofer direkt ur betänkandet: "Enighet råder om att den enskildes berättigade krav på rättssäkerhet vid beskattningen bör tillgodoses. Utskottet vill framhålla att denna fråga sedan länge har uppmärksammats i samband med det fortlöpande lagstiftningsarbetet på skatteområdet ---." Jag vill upprepa att jag inte känner till något fall där man kan säga att någon har drabbats av brist på rättssäkerhet när denna klausul har använts.
Fru talman! Det är bra om man från alla parter värnar om rättssäkerheten. Det förvånar mig dock att man har så bråttom att införa denna generalklausul igen, som ju visade sig inte vara bra, innan man har kommit fram till en ny form av lagstiftning som den tillsatta kommittén skall arbeta med. Jag beklagar väldigt mycket att socialdemokraterna inte kunde ha is i magen och vänta på det förslag som kommer från kommittén.
Fru talman! Vi tror att denna lag fyller ett preventivt syfte. Som jag sade tidigare har vi dessutom haft tillfälle att lyssna på skattemyndigheterna och deras åsikter om den. Jag kan hälsa från skattemyndigheter över hela landet att de är väldigt nöjda.
Fru talman! Den f.d. sekreteraren i den nu nerlagda rättssäkerhetsskommittén Anders Hultqvist har skrivit en doktorsavhandling vid namn Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Anders Hultqvist hävdar att skatteflyktsklausulen strider mot grundlagen. Det måste finnas en lag om skatt skall kunna påföras. I annat fall flyttas kompetens från riksdagen till olika domstolar. Det blir i så fall domstolen som får komplettera lagen. Frågan mot bakgrund av detta är: Anser socialdemokraterna att den föreslagna generalklausulen är förenlig med grundlagen?
Fru talman! Jag känner inte till om det är prövat i riksdagen om klausulen är i enlighet med grundlagen. Då måste väl någon göra det i så fall. Denna skatteflyktsklausul har varit i gång så länge, så jag tror att den är hållbar.
Fru talman! Det kan verka litet underligt att jag ställer frågan till socialdemokraterna om att uttolka lagen och skatteflyktsklausulens förhållande till grundlagen. Jag gör det eftersom regeringen har underlåtit att inhämta Lagrådets yttrande över förslaget till generalklausul. Det tycker jag inte är acceptabelt. När jag nu ser Lagrådets yttrande över förslaget till skatteutjämning mellan kommunerna och de socialdemokratiska kommentarerna till det förstår jag att socialdemokraterna drar sig något för att fråga Lagrådet eller bry sig om Lagrådet.
Fru talman! Vi fann ingen anledning att ånyo pröva detta. Jag vet inte om denna fråga har varit i Lagrådet tidigare. Detta är en lag där vi bara har gjort en teknisk justering av mindre karaktär. Vi har exempelvis tagit bort anvisningar. Den bedömningen har vi gjort.

Fru talman! Detta betänkande handlar i första hand om anslagsfrågor med anledning av budgetpropositionen - anslag till verksamheter som rör ungdom. Inte helt överraskande finner kulturutskottets majoritet att regeringens förslag när det gäller anslag till Ungdomsstyrelsen och till de andra tre konton det handlar om skall bifallas. Vi moderater anser naturligtvis också att det är utomordentligt viktigt att vi lämnar stöd till ungdomsverksamhet, men vi anser inte att man kan bortse från det alldeles nödvändiga behovet av besparingar. Av den anledningen har vi tre reservationer i detta betänkande. Vi yrkar på att vi skall anslå lägre belopp än vad regeringen och utskottets majoritet har föreslagit. Det gäller anslaget till Ungdomsstyrelsen - tidigare Statens ungdomsråd. Vi finner det anmärkningsvärt att regeringen och utskottets majoritet kan säga att man helt skall bortse från generella besparingskrav. Det vore intressant att höra företrädare för utskottet motivera detta ytterligare, med tanke på den statsfinansiella situationen. Vi tycker att det är rimligt att man spar på det anslaget, och vi tycker också, fru talman, att det är rimligt att man spar på det stora kontot, dvs. bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet. Det visar vi också i vår reservation till betänkandet, nämligen i reservation nr 4, till vilken jag härmed yrkar bifall. Jag vill understryka att vi moderater också står bakom övriga reservationer vi har i betänkandet, men vi avstår från att yrka bifall till dem här.

Fru talman! Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där unga människor, tjejer och killar, har ett jobb med lön att leva på, en bostad och kostnadsfri utbildning på grund och gymnasienivå. Vår övertygelse är att framtiden kommer att präglas av starka solidaritetsoch jämlikhetssträvanden. Alltför många har fått nog av en alltför starkt nedbantad offentlig sektor. Detta har också visats i den senaste opinionsundersökningen där Vänsterpartiet, som står för mer pengar till offentlig sektor, har fått starkt stöd av väljarna. Vänsterpartiet står för ett samhälle där alla människor har lika värde och där vård och omsorg betalas över skatten. Skatten skall utformas efter bärkraft, dvs. större skatt på stora inkomster, förmögenheter och kapital. Vi bygger helt enkelt inte upp ett framtida samhälle genom att skapa stora orättvisor. Meningsfull fritid är också en viktig del i unga kvinnor och mäns identitetssökande. Det handlar om ungdomsfrågor i dag. Det är viktigt att det finns en motkraft till den vålds och skräpkultur som i alltför stor utsträckning erbjuds till konsumtion i dag. Vänsterpartiet anser därför att möjligheten till skapande och kreativa aktiviteter där man själv är aktiv bör uppmuntras. Att vara passiv konsument är i sig en destruktiv handling, tycker jag. Det leder inte till någon förändring där individen själv får lära sig av sina egna misstag och erfarenheter. Under de borgerliga regeringsåren inleddes stora nedskärningar ute i kommunerna. Nu fullföljer Socialdemokraterna tidigare förd politik. Även på mitten av 80-talet hade vi en liknande situation. Vi hade även då en stor statsskuld. Denna trollades så att säga bort genom att statsbidragen till kommunerna skars ned dramatiskt. Vi har med andra ord under en följd av år sett stora kommunala försämringar - särskilt på de områden som berör ungdom och fritidsverksamhet. Dessa ej lagreglerade verksamheter har helt enkelt fått stå tillbaka för annan verksamhet som är reglerad i lag. Därför är det bästa sättet att komma till rätta med ungdomspolitiken att stärka kommunernas ekonomi så att de helt enkelt får en möjlighet att ge det kommunmedborgarna behöver. Fritidsgårdar, ungdomskaféer, replokaler - mycket har måst slå igen. I stället har gator och torg blivit ungas mötesplatser. Det är förödande att fortsätta dessa neddragningar ute i kommunerna. Det är faktiskt ute i kommunerna som människorna bor. Det är där man vet hur behoven ser ut - inte här inne. Vi vet faktiskt egentligen inte så mycket, men jag tycker att vi skall ta reda på det. Ett nytt grepp som vi i riksdagen borde pröva på för att kunna fatta rätt beslut är att besöka och delta i livet i våra storstäders förorter. Längre utrikesresor och resor till idylliskt svenskt kulturlandskap borde egentligen förbjudas så länge storstadens problem finns. Jag tycker att riksdagens ledamöter skulle ta tunnelbanan ut i Storstockholms förorter för att dela verkligheten med dem som bor och verkar där. En grupp som råkar särskilt illa ut och som ofta glöms bort, eftersom den inte är så synliga som männen är, är de unga kvinnorna. I betänkandet står att unga kvinnors verksamheter skall prioriteras. Alla vet att det inte är så. De som hörs och syns får också mest. Regeringen har i dagarna utsett en utredare - Gertrud Åström. Men frågan är om en utredning verkligen kan förändra jämställdheten. Vore det inte bättre att vi faktiskt gjorde något åt det i stället? Extra bedrövad blev jag häromveckan när Mona Sahlin, vår jämställdhetsminister, i en intervju i Aktuellt uttalade att vi först efter att ha fått ekonomin i balans kan titta på jämställdheten. Utan en god ekonomi kan vi med andra ord inte få jämställdhet. Vänsterpartiet delar inte regeringens uppfattning. Jämställdhet är något djupare än bara medelstilldelning. Jämställdhet kan uppnås, kamrater, utan en enda krona på fickan. Det handlar om likavärde och respekt. Dagens politik handlar alltför mycket om kronor och ören. Regeringens politik handlar om att klara EMU:s konvergenskrav. Jag förstår att unga människor känner sig grundlurade. De har inte haft en möjlighet att rösta i EU-frågan. De har inte gjort de ekonomiska prioriteringarna, utan det har vi vuxna gjort. Vi har valt bort våra ungar - de som bäst behöver stöd. Regeringen har faktiskt valt bort solidariteten. Det gjorde ni när ni röstade in oss i EU. Det gjorde regeringen när ni valde bort en långsiktig samverkan med Vänsterpartiet. Därför måste vi nu fördela makten. Alla måste kunna delta i den demokratiska processen. Den möjligheten måste vi ge våra ungar, annars tar de makten, och de gör det på sitt sätt. För mig ser betänkandet ut som en tjusig uppvisning i politisk retorik utan innehåll. Det finns ingen handlingskraft när det gäller att åtgärda problemen. I stället hänvisar man till en kommande proposition som skall komma under mandatperioden. Min fråga till socialdemokraterna blir därför: När kommer denna ungdomsproposition? Den är alldeles för lång för att läsa upp, men jag skall läsa några rader. Det står bl.a.: "Jag bestämde mig för att ta reda på vad den sysslar med". Det gäller alltså Ungdomsstyrelsen. "Men det var inte lätt. En ny myndighet bör ha en gatuadress, men det har inte Ungdomsstyrelsen. Den finns nämligen inte i telefonkatalogen. - Enligt en proposition ska Ungdomsstyrelsen främja goda uppväxtvillkor för ungdomar. I praktiken betyder det att de anställda ska samla statistik om ungdomar och ströva runt på andra myndigheter och ge lite tips om saker som kan vara bra. Det är förstås bra med en ny myndighet som av regeringen får i uppdrag att främja det goda. Men vad ska den syssla med?" Man kan ju undra. Fru talman! Jag har själv inga patentlösningar på dagens problem. Men jag är övertygad om att vi måste göra någonting. Vi kan inte bara stå vid sidan av och titta på. Därför yrkar jag bifall till reservation

Fru talman! Kristdemokraterna har reservationer till detta betänkande som jag ställer mig bakom, men jag yrkar för att vinna tid inte bifall till dem. Detta är ett ungdomsbetänkande, och det handlar i dag om ungdomsfrågor. När man tänker på ungdomar tänker man väldigt ofta på visioner, framtidstro och engagemang. Jag hoppas att alla ungdomar i dag kan ha det, att de kan känna att chanserna är deras. En positiv framtidstro motiverar till engagemang, utbildning, insats i samhället och till delaktighet. Bristen på framtidstro och tro på de egna möjligheterna skapar i stället brist på ansvarstagande, och det är väldigt allvarligt. Vi måste hitta vägar för att ge våra ungdomar framtidstro och en vilja till engagemang. Det är en uppgift för hela samhället, för dig och för mig. Som ett led i detta antog riksdagen förra året riktlinjer för ungdomspolitiken som den dåvarande regeringen hade föreslagit. Det är ganska elementära saker, mycket basala. Men jag tror att det är där vi måste börja. Det finns inga patentlösningar. Där vill jag instämma med föregående talare. Men någonstans måste vi ändå börja. Riktlinjerna börjar med goda uppväxtvillkor. Det är det allra första och det allra viktigaste. Barn och ungdomar måste få växa upp under goda uppväxtvillkor som ger dem trygghet och ger möjlighet till utveckling. Vi måste ha en helhetssyn på ungdomars liv. De insatser som samhället gör för ungdomar måste vara stödjande och bygga på deras egna, föräldrarnas och andra närståendes engagemang. Ungdomar måste få en chans att etablera sig i vuxensamhället. De måste få göra egna val till utbildning, bostadsort och arbete. Vi måste främja deras möjligheter att ta eget ansvar, ansvar för sitt eget liv och sin egen omgivning. För att de skall känna sig delaktiga och känna att de har inflytande och kan påverka sin situation måste myndigheter och organisationer i större utsträckning samarbeta i ungdomspolitiska frågor. Där är det viktigt att man tar till vara engagemanget i den offentliga sektorn. Det här är väldigt vackra ord. Jag hoppas att de till en del skall kunna förverkligas och att de skall ge vägledning för statliga och kommunala insatser. En del har redan gjorts, bl.a. genom Ungdomsstyrelsen, men det är alldeles för litet. Man har bedrivit projekt i en del kommuner och har fått pengar från Allmänna arvsfonden för detta. Det har varit ett steg att ge ungdomar större insyn och möjligheter att delta i den demokratiska beslutsprocessen. Jag tror att det är viktigt. Likaså är det viktigt att Generationsutredningens betänkande kommer att vara vägledande. Där finns förslag som syftar till att på olika sätt underlätta för ungdomar att få fotfäste i vuxenvärlden. Vi hade verkligen hoppats och trott att vi skulle få se fler förslag förverkligade. Men vi får nöja oss med att regeringen med avser att ta ytterligare initiativ i syfte att stödja ungdomars möjligheter i samhället. En av de stora frågorna för ungdomarna i dag är arbetslösheten. Den kan inte på något sätt negligeras, och den skall jag inte försöka förminska. Det är väldigt viktigt att vi inte kopplar ungdomars värde och värdighet till arbetslöshet eller till misslyckande på något annat sätt. Vårt människovärde sitter inte i om vi har ett arbete. Det är vi i vuxenvärlden som måste bevisa för ungdomarna deras värde och deras möjligheter. Vi har möjligheter att peka på visioner i framtiden som de kanske inte kan se. Vi skall levandegöra det för dem. Det är vårt ansvar.

Fru talman! Vi skall i dag behandla ungdomsfrågor. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Förra våren antog riksdagen ett antal riktlinjer för ungdomspolitiken som skall vara vägledande för de statliga insatserna inom ungdomsområdet. Det har antytts i motioner och interpellationer att det var mål som riksdagen antog. Så var faktiskt inte fallet. Ungdomstiden är en tid för sökande, ifrågasättande och prövning. Det måste få vara en tid av upptäckande men också av lärande. Ungdomstiden är dessutom en förvirrande tid då man i vissa situationer betraktas som vuxen och i andra som barn. Det är viktigt att understryka att ungdomstiden inte bara är en tid i väntan på att bli vuxen, utan att den har ett eget värde. Det är inte bara en tid då man skall förbereda sig inför vuxenlivet och förstå hur samhället och världen styrs. Ungdomstiden är också en tid då man skall lära känna sig själv och hitta sin egen kompassriktning i livet. Ungdomsfrågorna måste behandlas utifrån ett ungdomsperspektiv och bygga på en helhetssyn. De riktlinjer som den tidigare riksdagsmajoriteten antog förra året anser jag förvisso vara ett steg framåt, men de är enligt min mening alltför allmänt hållna för att kunna fungera som styrmedel. Därför är det positivt att regeringen redan i budgetpropositionen aviserat en översyn för att ersätta riktlinjerna med mål. Det är då viktigt att målen utformas så att olika insatser blir möjliga att följa upp och utvärdera. Dessa nya mål skall, enligt regeringens skrivelse om ungdomsfrågor, ingå som en del i en ungdomspolitisk proposition under mandatperioden. Det är väsentligt att vi genom ungdomspolitiken verkligen lyckas ta ett helhetsgrepp på de frågor som är viktiga för unga människor. Genom att arbeta sektorsövergripande och sätta ungdomars vardag i centrum kan ungdomspolitiken ge oss nya perspektiv och infallsvinklar. Den nya socialdemokratiska regeringen har i detta avseende visat en ökad ambitionsnivå genom den skrivelse om ungdomsfrågor som redan har framlagts för riksdagen. I den har regeringen tagit ett samlat grepp över sina olika förslag som berör ungdomar. Fru talman! I dag kan vi se att ungdomstiden blir allt längre och längre. Utbildningstiden förlängs, och den höga ungdomsarbetslösheten gör att många tvingas vänta med att flytta hemifrån. Ungdomar bor därmed allt längre kvar hemma hos sina föräldrar. Även familjebildningen sker allt senare i livet. Mot den bakgrunden är det särskilt angeläget att ungdomspolitiken bidrar till en ökad framtidstro bland unga människor. Alla ungdomars möjligheter till ett arbete i framtiden är då den utan tvekan viktigaste faktorn. Arbete ger självförtroende och en känsla av att behövas, att vara en del av samhället. Genom ett riktigt arbete öppnar sig många andra vägar i livet, möjlighet att skaffa sig en egen bostad, att skapa ett eget liv och att bilda familj. Ett arbete, och därmed en självständig ekonomi, är grundläggande för övergången från att vara ung till att bli vuxen. Därmed blir våra åtgärder mot ungdomsarbetslösheten våra viktigaste redskap för att förhindra att ungdomstiden förlängs och inträdet i vuxenlivet försvåras. Fru talman! Unga människor har åsikter, drömmar och visioner. De är ofta kritiska till samhället och inte sällan provocerande. Att revoltera mot det etablerade har alltid hört ungdomsgenerationen till, det är ett sätt att märkas. Genom att ifrågasätta och kritisera vill ungdomar få fram sina åsikter och synpunkter och bli tagna på allvar. Vi som ofta står inför en gymnasieklass vet att unga människor vill få inflytande, ta ansvar och vara med och påverka, helt enkelt delta i den demokratiska processen. Unga människor måste känna att vi vuxna pratar med dem och inte om dem. Dåvarande Statens ungdomsråd startade 1991, på uppdrag av den förra socialdemokratiska regeringen, ett intensivt arbete för att fördjupa demokratin och skapa träffpunkter för ungdomar. På ett antal ställen i landet har t.ex. lokala ungdomsråd och ungdomsfullmäktige startats. Tron på politikens möjligheter att förändra samhället är själva ådran i demokratin. Därför måste frågan om ungas makt och inflytande särskilt prioriteras under de kommande åren. Fru talman! Många gånger får vi läsa om ungdomar i tidningarna. Det handlar tyvärr nästan alltid om problem, om s.k. värstingar, bråkiga elever eller om ungdomar som kommit på kant med samhället. Sällan får vi några rubriker om allt det positiva som ungdomar uträttar i föreningar och andra sammanslutningar. När får vi läsa i tidningarna om alla de ungdomar som engagerar sig i praktiskt miljöarbete, för flyktingar och för internationell solidaritet? Varför speglar aldrig massmedierna all den kraft och initiativrikedom som finns bland unga människor runt om i vårt land? Unga människor är en mycket viktig resurs för vårt samhälles utveckling. För att uppmuntra deras engagemang är det viktigt att samhället ställer upp med ett aktivt stöd. Bidragen till ungdomsorganisationerna är ett konkret sätt att stödja ungdomars eget engagemang och den demokratiska process som kommer av att ungdomar själva beslutar och styr i olika verksamheter. Detta stöd är ännu viktigare i tider när vi tvingas göra nedskärningar på andra områden. Vad passar bättre än att avsluta mitt anförande här i kammaren på samma sätt som vi socialdemokrater inledde vår ungdomspolitiska motion förra året med några rader av Eva Dahlgren: Ung och stolt, jag är en krigare. Med tro på mig går livet vidare. Jag hoppas regeringen skall kunna formulera den framtida ungdomspolitiken på ett lika träffsäkert sätt som Eva Dahlgren lyckas fånga många unga människors känslor om stolthet och framtidstro.
Fru talman! Jag vill återigen fråga Annika Nilsson när den här ungdomspropositionen kommer. Jag vill också fråga vad vi skall göra åt att förstagångsväljarna enbart i ett fall av tio vet att de får rösta i EU-valet i höst. Är inte detta att det bara är en av tio som vet att de får rösta ett tecken på att ungdomar i dag inte ser sig delaktiga i det svenska samhället och det som händer utanför våra gränser?
Fru talman! Det är tyvärr så att det inte bara är ungdomar som känner att de står utanför den demokratiska processen. Det gäller många människor i vårt land. Därför har regeringen tagit initiativ till en utredning som handlar om medborgarnas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen. Det har man gjort för att försöka hitta ett instrument för att kunna öka inflytandet och delaktigheten i samhället. När det gäller att så få ungdomar vet att de skall rösta i EU-valet tror jag att det handlar väldigt mycket om vad de politiska partierna gör. Det handlar mycket om att vi som riksdagsledamöter måste gå ut och möta ungdomar och diskutera med dem. Det är så jag tror att man kan få ungdomar att bli intresserade även av EU-frågorna. Vi vet att Europafrågan är en av de få frågor som har engagerat ungdomar väldigt mycket. Där ligger ansvaret mycket på oss politiker.
Fru talman! Jag tror att Annika Nilsson slog huvudet på spiken där. Det är precis detta det handlar om. Vi vuxna måste engagera oss och stärka våra ungdomar. Vi politiker måste ut till våra ungdomar, prata med dem och få dem att förstå att de faktiskt är viktiga. Det räcker inte att vi bara gör det i EU-frågan. Det räcker inte med att vi utreder olika frågor på olika sätt. Det bygger faktiskt på att vi som vuxna människor engagerar oss utåt för att även få andra människor att engagera sig i sitt eget liv.
Fru talman! Då hoppas jag att Charlotta L Bjälkebring är ute och träffar ungdomar lika mycket som jag. Jag är kontinuerligt ute på skolorna runt i min valkrets just för att prata med ungdomar om politiken och om de politiska frågorna. Då kan de känna att de faktiskt har en röst och att man vågar lyssna på dem. Vi kan kanske enas om att det är viktigt att vi uppmuntrar alla politiker runt om i vårt land att gå ut och prata med ungdomar.
Fru talman! Jag har med stort intresse lyssnat på Annika Nilssons beskrivning av ungdomars situation och verklighet. Jag är naturligtvis beredd att ställa upp på mycket av det hon säger. Men det finns ju också en annan och mer positiv verklighet. Annika Nilsson frågar varför det inte skrivs något i tidningar om allt det positiva som sker. De beskrivningarna finns. Jag tycker att Annika Nilsson och socialdemokraterna skull ägna sig litet mer åt att lyfta fram dessa krafter i de här sammanhangen. Ni skulle tala litet mer om all den ideella kraft, alla de föreningar, organisationer, folkrörelser och unga människor som verkar positivt och som bidrar till att unga människor har en bra tillvaro i vårt samhälle. Det är väl ändå den kraften som är grundläggande. De statliga anslagen kan bli ett bistånd och ett stöd. Det är förvisso sant. Men jag kan konstatera att den politik som socialdemokraterna för i det avseendet ingalunda är lösningen. Jag måste ställa den fråga till Annika Nilsson som jag ställde i mitt inledningsanförande. Varför accepterar ni inte besparingar på det här området när ni accepterar besparingar i socialförsäkringssystem och annat? Det vore intressant att få höra den värdering som ligger bakom dessa ställningstaganden.
Fru talman! Vi vill ta till vara ungdomars eget engagemang och verkligen kunna visa att vi stöttar all den kraft som Stig Bertilsson säger finns ute i föreningslivet. Då är det också viktigt att staten kan ge dem möjligheter. Genom det bidrag vi ger till ungdomsorganisationerna kan vi uppmuntra dem. Jag tror att det ger väldigt mycket. Låt mig då ställa en fråga till Stig Bertilsson. Hur tror Stig Bertilsson föreningslivet och allt detta engagemang skall kunna utvecklas om man halverar bidraget till ungdomsorganisationerna?
Fru talman! Jag noterar att Annika Nilsson står fast vid det som dagens betänkande innehåller. Då måste jag först fråga om Annika Nilsson kommer att fortsätta att stå fast vid det. I de förslag som regeringen har lagt fram senare under våren, nämligen i kompletteringspropositionen, kommer besparingar på en del områden. Där har verkligheten på något sätt visat att det är vi moderater som ligger närmast sanningen och närmast verkligheten med vår besparingslinje. Som svar på Annika Nilssons fråga vill jag säga att den ena eller andra besparingen ingalunda är avgörande för organisationernas möjlighet att hävda sig. Det är viktigt att det finns ett samhällsstöd. Det är förvisso sant. Men man kan inte bortse ifrån att det är kraften som finns i organisationen som är avgörande. När man hör Annika Nilsson och andra socialdemokrater resonera får man ibland intrycket att det enda som betyder något är att staten skjuter till pengar. Men så är det faktiskt inte. Det kan vara ett stöd, men det är alltid kraften i den egna verksamheten som är avgörande.
Fru talman! Det är naturligtvis inte bara statens pengar som ger den här kraften. Men vi skall ju stötta allt det engagemang som finns bland ungdomarna och i föreningslivet. Det har kommit ytterligare besparingar på det här området i kompletteringspropositionen. Men trots det har den nya regeringen ökat resurserna till nationell och internationell ungdomsverksamhet. Även om vi har lagt fram förslag om ytterligare besparingar är det faktiskt en ökning på det här området. Det visar att vi tycker att detta är så viktigt att vi inte lägger några större besparingar här.

Fru talman! I dag slår man ut förutsättningarna för en hel generation. Redan vid sju till åtta års ålder är många av de blivande brottslingarna ute för sig själva på gatan. De går och drar i affärscentrum, inne i city utan kontakt med vuxna och utan kontakt med föreningsliv. I hemmet har de kanske en jobbig situation, för pappa är arbetslös och mamma deltidsarbetar. En ansträngd ekonomi, hot om att behöva flytta och en känsla av otillräcklighet för att man inte kan få jobb skapar en dålig stämning i hemmet. Sedan kommer besvikelsen. När pappa hade sett en ljusning och bestämt sig för att genomgå en teknisk utbildning för att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden kom bakslaget. Arbetsförmedlingen meddelade: Tyvärr, det går inte - vi har inte köpt utbildningsplatser just där. I stället kan han du få genomgå en sexveckors datakurs. Det här är en vanlig företeelse i dagens Sverige. Bakslaget, som beror på samordningsbrister och en betongartad arbetsmarknadspolitik, slår hårt mot pappan och ännu hårdare mot barnen. Det görs också besparingar som drabbar barnfamiljer. Barnbidraget sänks med 110 kr i månaden. Föräldrapenningen ligger på 75 % nivå. CSN-kortet har slopats. Barntillägg i särskilt vuxenstudiestöd tas bort, vilket drabbar barnfamiljer. Samtidigt får barn och ungdomar allt mindre resurser också från kommunerna. I Stockholm har fritidsverksamheten nästan halverats på tio år. Nästan hälften av parklekarna, fritids och kvartersgårdarna är borta. 60 fritidsassistenter har försvunnit från skolorna. Det är stora förändringar i den kommunala verksamheten, och besparingarna har visat sig vara störst på just de områden som rör barn. I storstadsregionerna drar man genomsnittligt ned med ungefär 7 % på verksamheten men minskar med 15 % i barnomsorgen. Vilka effekter kan vi se i denna tid, när arbetslösheten ökar? Göteborg tog emot 40 % fler nybesök under 1993 än året innan. - Antalet sökande till PBU i södra Stockholm har ökat med 35 %. - Antalet polisanmälda fall av barnmisshandel ökar. - BRIS tog emot dubbelt så många samtal från desperata barn under första halvåret 1994 som under motsvarande period 1993. I dag står ungdomar mellan 15 och 20 år för drygt 20 % av alla lagförda grövre brott, medan de endast utgör 7 % av den totala befolkningen. Varje krona mindre för att ge ungdomar en trygg tillvaro kostar staten flera tusenlappar i form av skador och rättsutredningar. Jag har då inte räknat med de samhällsekonomiska och mänskliga konsekvenserna i framtiden, som blir mångdubbelt större. 10 % av brotten begås av tjejer. Man pratar ganska litet om det sätt på vilket tjejer mår dåligt. Pojkar blir aggressiva utåt. Av dagens unga tjejer ser 40 % stress som det största hälsohotet. Tjejer som mår dåligt reagerar inåt, och resultatet blir bulimi, anorexia, depression och annat. Detta är problem som tyvärr i alltför stor utsträckning osynliggörs. Skall medel som Prozac bli min generations, de yngres, tröst för att de äldre generationerna inte lyckas föra en politik som ger barn det som de behöver: trygga hem, vettiga fritidsaktiviteter samt en trygg och kreativ skola? Man konstaterar att 70-80 % av alla våldsbrott sker under alkoholpåverkan. Man säger att man skall stödja insatser inom folkrörelser, skolor och fritidsverksamhet. Men det handlar då till stor del om informationsinsatser. Det avgörande är, som jag nyss sagt, trygga hem, vettiga fritidsaktiviteter och en trygg och kreativ skola. Ungdomsperspektivet måste genomsyra politik och ekonomi. Vi har nyss pratat om att också kvinnoperspektivet måste genomsyra ekonomin och politiken. Arbetslösheten för unga småbarnsmammor ökar. Den är ungefär konstant för ensamstående män, men den minskar för småbarnspappor, vilket betyder att familjeförsörjare i dag premieras på arbetsmarknaden. Detta är delvis en anpassning till situationen i EU länderna. De unga känner inte igen sig i de könsroller som i dag finns på arbetsmarknaden. De stämmer inte med deras uppfostran. Likaså måste också miljötänkandet genomsyra politik och ekonomi. Miljöförstöring är en verksamhet där kostnaderna slås ut framåt i tiden. Framtida generationer får ta betalningsansvaret och drabbas därtill av övriga effekter som sämre hälsa, sämre livskvalitet på grund av föroreningar av luft och vatten samt minskade naturområden. Man måste se till helheten, och man borde införa generationsräkenskaper i alla politiska och ekonomiska beslut. Man måste se på de framtida kostnaderna samhällsekonomiskt, miljömässigt och socialt. Förebyggande satsningar är god ekonomi. Det hjälper inte att springa om man är på fel väg. Vi vill föra in ungdomsperspektivet i politiken och i ekonomin, och ungdomarna måste bli mera delaktiga än vad de är i dag. Vi bör införa generationsräkenskaper. Det är att ta ungdomsfrågor på allvar.

Fru talman! Att vara ung är för många att vara upprorisk - upprorisk mot vuxenvärlden, mot det etablerade, mot lagar och regler, mot alla de krav som ställs och förväntningar som finns. Att vara ung är också ett sökande mot framtiden, ett sökande efter den egna identiteten och efter den egna rollen i samhället. Ungdomstiden är därför både ljuv och roligt galen men kan samtidigt vara oändligt jobbig och invecklad. Dagens unga får vara unga allt längre innan de anses vuxna och accepterade av samhället som självständiga människor. Det beror, som Annika Nilsson sade, delvis på en allt längre utbildningstid. Även om det i formell mening bara är grundskolan som är obligatorisk, är det ändå nödvändigt för alla unga att också genomgå gymnasiet, för att i framtiden åtminstone ha en möjlighet att skaffa sig ett eget arbete. Det beror också på att den höga arbetslösheten i dag leder till en hårdare konkurrens om de jobb som finns. Det går inte längre att försörja sig själv efter grundskolan, även om man är skoltrött. De enkla jobb som inte krävde någon högre utbildning finns inte kvar. En hårdare arbetsmarknad ställer därför nya krav, som vi skall försöka leva upp till. Det kan givetvis vara jobbigt, men det innebär fler möjligheter till utbildning och till utveckling för var och en av oss som är positivt inställd. Alla ungdomsgenerationer formar sina egna ideal och normer. Det krävs att man som ung ligger i och anstränger sig en del, om man vill följa trenden och ligga rätt i tiden. När jag gick på gymnasiet i Sandviken var det attachéportföljernas tid. Lacostetröjorna var vardagsuniform och hakorna slätrakade. Visst fanns det hårdrockare också på vår skola, men de var inte i majoritet, speciellt inte på de teoretiska linjerna. I dag är vi tillbaka i 70-talstrenden igen. Den T-shirt som man hade som barn åker fram ur garderoben. Kläderna skall vara tajta, gärna slitna och hemmagjorda. Hästsvansarna blir allt fler, och pipskägg är väldigt trendigt. Ungdomars livsstil har alltid besvärat många vuxna. Några är övertygade om att dagens unga tappat både vett och respekt, men lika många vuxna gläds över att de unga fortfarande orkar markera att de vill skapa egna mönster och att de har en egen stil. I den alltmer internationaliserade värld som vi lever i dyker ständigt nya möjligheter och hot upp. Det gäller positiva möjligheter i form av arbete och studier i andra länder liksom i form av resor och upplevelser. Men en större rörlighet innebär också starka hot, som från narkotikan. Under 80-talet arbetade vi politiskt medvetet för att minska bruket av narkotikan och för att få allt fler unga att dricka mindre alkohol och att avstå från att prova t.ex. haschrökning. Ingvar Carlsson och andra ledande politiker samlade de goda krafter som fanns i samhället, som skola, polis, föreningsliv, idrottsrörelse, hälsovård, föräldrar och andra vuxna förebilder, till att stå upp för ett drogfritt liv. Non Smoking Generation och Ett narkotikafritt samhälle bildades. Arbetet gav resultat, och undersökningar som gjordes då visade att färre av den generationens unga rökte eller drack jämfört med vad 70-talets ungdomsgeneration hade gjort. I dag vänder den trenden igen. Tonåringar röker betydligt mer, alkoholdebuten kommer tidigare och beslagen av narkotika ökar. Det är fel trend. Det måste vi som politiker ta på allvar. Det finns tecken på att en bredare acceptans för större konsumtion av alkohol men också för att pröva på narkotika blir vanligare i dag än det var tidigare. Skådespelare, musiker, fotomodeller, som är förebilder för många unga, kopplas alltför ofta samman med olika typer av missbruk. Ändå ger de en bild via medierna av att kunna vara både vackra och framgångsrika, trots missbruket. Men så fungerar inte verkligheten. Allt missbruk, oavsett om det är av alkohol eller av narkotika, leder till ett beroende som vi lätt själva tappar greppet om. Därför går det inte att romantisera kring narkotika, som några gör i dag, och tro att man kan bli både vackrare och starkare. Ingen av oss blir vare sig det ena eller det andra av ett ökat beroende. I och med de öppnare gränserna mellan olika länder ökar möjligheten att frakta narkotika. Alla de pengar som går att tjäna på denna konsumtion gör att nya droger kommer och nya vägar ständigt hittas. Jag tror att flera saker leder till att tecknen nu finns på att missbruket i vårt land stiger igen. Jag tror att den internationalisering som vi upplever spelar in. Jag tror att den höga arbetslösheten och alla de många som går runt på dagarna utan att ha något vettigt att göra spelar in. Jag tror att utanförskap och den rastlöshet som många känner gör att det är lättare att prova på droger. Det kan kännas skönt att fly bort en stund. Men verkligheten springer man inte ifrån. Alltför många landar mycket hårt då vardagen kryper inpå dem igen. Tecknen på ett ökat missbruk av narkotika i vårt land är ett gemensamt och ett allvarligt problem. Som vuxna och som beslutsfattare måste vi ta sådana rapporter som visar detta på allvar. Det behövs en helhetsbild över unga människors vardag. Det behövs ett samlat grepp som ser på helheten av alla de delar i livet som spelar in. Det behövs nya vuxna förebilder som står upp för andra värden än den flum som bitvis breder ut sig igen. Det är självklart att många unga inte alls dras till de problem som jag pratar om nu. De fyller sina dagar med andra saker. De har många andra intressen och kompisar som de hellre ägnar sin tid åt. Men de som fortfarande dras till problemen är alltför många för att vi skall kunna blunda för det. Vi måste vara beredda att år efter år vinna nya generationer till tron på demokratin, till tron på möjligheterna att som ung få vara delaktig i samhället och till tron på ett liv utan beroende av narkotika.

Värderade talman! Många besparingar som den här riksdagen och svenska folket får läsa om och drabbas av drabbar ungdomar och barnfamiljer. Det har vi hört exempel på här. Det är alltså inte svårt att hitta exempel på ärenden som drabbar ungdomar. I dag behandlar vi ett utskottsbetänkande som i stor utsträckning behandlar ungdomars delaktighet i den demokratiska processen, där föreningsliv och ideell verksamhet skolar ungdomar till att i andra sammanhang, längre fram i livet, ta ansvar på olika sätt, i föreningsliv, i samhälle och i företag. Vi måste hantera ungdomsfrågorna så att inte framtidens politik enbart påverkas av ungdomar som av egen kraft orkar organisera sig i samhället. Vi har hört här och vi vet från andra håll att ungdomar har stora problem med tobak, alkohol, narkotika och våld, som vi inte kommer till rätta med genom att uppmuntra ungdomar att sköta sig själva. Många av oss som är verksamma i riksdagen har byggt hela vår trygghet i ungdomstiden på engagemang i föreningar av olika slag, där vi har känt att vi har varit välkomna och där vi har känt att det funnits en uppgift för oss som också kan påverka andras tillvaro. Det kan gälla idrottsföreningar, och det kan gälla klubbar av olika slag. Men ytterst få som är politiskt verksamma kan i vuxen ålder säga: Jag har aldrig deltagit i någon organiserad verksamhet i min ungdom. Jag har gått min väg ensam och klarat mig själv. Kulturutskottet tillstyrker nu en rimlig satsning på ungdomsverksamhet. Många av oss hade säkert önskat att regeringens proposition hade inneburit ännu mer pengar till ungdomsverksamheten. Men ansvaret för Sveriges ekonomi har gjort att vi inte har yrkat på ännu mer pengar. Värderade talman! Vi har inte råd att ytterligare minska beloppen till ungdomarna. Jag uppfattade att Stig Bertilsson menar att det viktigaste i verksamheten är att ungdomarna tar egna initiativ och eget ansvar. Vad skall man då säga till dem som har råkat ut för problem som gör att de inte är välkomna någonstans? De går omkring på gator och torg och i tunnelbanor, och de vet inte vad det vill säga att känna sig välkommen. Skall vi säga till dem: Sköt dig själv - det viktigaste är det egna ansvaret! Värderade talman! Att ställa upp på förslagen i det här utskottsbetänkandet är det minsta vi kan göra för att stödja en föreningsdriven verksamhet. Jag är förvånad över att man här kan yrka bifall till stora neddragningar av ungdomsverksamheten, när man ser den verklighet vi lever i. I många frågor kan vi diskutera vad pengarna skall satsas på, men inte när det gäller ungdomen, som är den framtid som vi har ansvar för. Jag tycker därför att det finns anledning att stödja det här betänkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det vore bra om källorna vore outsinliga och om vi hade outtömliga resurser när det gäller att spendera ur statskassan. Men vi har inte det. Det är av den anledningen, Carl-Johan Wilson, som vi moderater föreslår besparingar i våra reservationer i det här betänkandet. Jag måste säga att jag har utomordentligt svårt att förstå att vår besparing medför en förändring som inte är möjlig att hantera. Jag har inte hört något konkret uttalande under debatten som tyder på det. Det är viktigt att påminna om att vi i dag gör besparingar på alla andra områden i samhället. Då är det svårt att se att ett enstaka område kan få stå vid sidan om. Ungdomar är förvisso framtiden. Föreningslivet, som får anslag från många andra håll, är också framtiden. Jag tycker därför - det sade jag i mitt tidigare anförande - att det är oerhört viktigt att peka på de positiva och goda krafter som finns inom föreningslivet och som har en mycket stor betydelse när det gäller ungdomars möjligheter att klara sig.
Värderade talman! Det är klart att om man ser som sin viktigaste politiska uppgift att kunna meddela svenska folket att skattesänkningar är det enda riktiga, måste man naturligtvis ta pengar överallt. Men jag tycker ändå att Stig Bertilssons argumentation är märklig när han säger att om vi skall spara överallt så skall vi också spara på ungdomarna. Vi ser de problem som finns ute i samhället. Det finns knappast någon gräns för de medel som borde anslås för denna verksamhet. Det hade varit lättare för mig att berömma Moderata samlingspartiet och Stig Bertilsson om de hade sagt: Nu måste vi satsa på ungdomarnas föreningsliv och stödja ungdomarna så att allt färre går ute på gatorna och tar vara på sig själva.
Fru talman! Om man hade kunnat peka på en konkret skillnad mellan utskottets förslag och det moderata förslaget som är avgörande för den svenska ungdomens framtid hade vi kanske kunnat ha ytterligare en debatt. Jag konstaterar att när vi sparar i socialförsäkringssystem och annat - jag förutsätter att också Carl Johan Wilson accepterar det - är det svårt att se att det finns en särskild fredad sektor i samhället.
Värderade talman! Jag uppfattar inte att ungdomsfrågan är en skyddad eller fredad sektor. Det hade behövts ännu mera pengar. Besparingarna är ju gjorda redan vid anslaget till propositionen. När det gäller att fråga efter konkreta förslag är det lätt att ange skillnaden i kronor. Alla inser väl att det går att göra mera för föreningslivet om mera pengar beviljas. Det är också lätt för er i Moderata samlingspartiet att driva den här frågan. Ni vet ju att vad ni säger inte kommer att gå igenom. Men det passar bra för kalkyler som presenteras. Så är det i det politiska livet. Jag är mycket tacksam över att Stig Bertilsson inte har lyckats få majoritet för den här frågan. Själv tycker jag att det är viktigt att markera att vi med tanke på ungdomen, som ju är vår framtid, inte skall behöva göra besparingar när det gäller att ge ungdomen möjlighet att påverka den demokratiska processen.

Fru talman! Från visionerna om framtiden i tidigare ärende om ungdomsfrågor går vi så över till frågan om hur vi skall handskas med en viktig del av vårt kulturarv. Jag konstaterar först att utskottet är överens om den viktigaste delen i det här ärendet, nämligen att beslutanderätten i fråga om kyrkliga kulturminnen skall överföras från Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna som första instans. Det gör det möjligt att renodla ämbetet och göra det till en kraftfull sektorsmyndighet på kulturmiljövårdsområdet. Detta bedömer jag, och för övrigt också de andra reservanterna, är en riktig utveckling. Vi är också överens om att frågan om införandet av möjlighet till någon form av straff för dem som inte följer fattade beslut enligt lagen om kulturminnen skall få ligga till sig i avvaktan på Finansdepartementets beredning av förslagen i Lokaldemokratikommitténs betänkande Förtroendevaldas ansvar vid domstolstrots och lagtrots. Däremot är vi inte överens om när överflyttningen av besluten från ämbetet till länsstyrelserna skall ske. Regeringen föreslår, och utskottsmajoriteten låter förslaget passivt gå vidare till riksdagen och delar uppfattningen, att länsstyrelserna skall ta över ansvaret den 1 juli 1995. Ändå säger man i betänkandet säger: "Vid RAÄ pågår arbetet med att ta fram allmänna råd. Ambitionen är att de skall tryckas före halvårsskiftet. - kommer det att vid vissa länsstyrelser anställas tjänstemän, som kan få möjlighet att delta vid ett utbildningstillfälle i november månad i år." Det är de här människorna som från den 1 juli skall fatta beslut i frågor som rör kyrkliga kulturminnen. Vi reservanter anser att det är en orimlig situation. Vi säger att det i stället är viktigt att länsstyrelsernas tjänstemän har så bra beslutsunderlag som möjligt. De skall ha tillgång till föreskrifterna och de allmänna råden i så god tid att de kan förbereda de här ärendena. Det har allmänheten rätt att kräva av en myndighet. Innebörden av ordet rättstrygghet är just att de beslut som våra officiella tjänstemän fattar bygger på tillgängliga bestämmelser, som man också själv kan ta del av. Jag tror att våra månghundraåriga kyrkor mår väl av att vi som beslutsfattare skyndar långsamt på den här punkten och ger ämbetet och berörda tjänstemän möjlighet till ytterligare sex månaders förberedelser - dvs. att lagen, som det sägs i reservationen, inte skall träda i kraft förrän den 1 januari 1996. Jag yrkar bifall till reservationen i kulturutskottets betänkande KrU29.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 29. Samtidigt vill jag bara helt kort kommentera Jan Backmans inlägg på den punkt där de borgerliga partierna har en reservation i betänkandet, alltså att förslaget som vi nu behandlar skulle träda i kraft den 1 juli. I stället vill man att det skall träda i kraft den 1 januari 1996. Av det anförande Jan Backman just har hållit, kan man lätt få bilden att det skulle vara något ovanligt att Sveriges riksdag fattar beslut i maj om förändringar som skall träda i kraft den 1 juli. Jag vill poängtera att detta snarare är regel än undantag. Detta är i sig naturligtvis inget skäl för att i onödan hasta i gång med ett för tidigt överförande av ansvaret för kyrkliga kulturminnen från RAÄ till länsstyrelserna, men i det här fallet finns det faktiskt belägg och skäl för att länsstyrelserna redan den 1 juli skall komma i gång med arbetet kring de kyrkliga kulturminnena. Länsstyrelserna har redan fått personalförstärkningar för att klara av arbetet. De flesta länsstyrelserna har fått den utbildning som behövs - det är närmare bestämt ett tjugotal av länsstyrelserna som har fått adekvat utbildning - och är beredda att ta över ansvaret. På de flesta länsstyrelser väntar man nu på att få komma i gång med sitt arbete. Det vore enligt mening olyckligt om riksdagen skulle fatta ett beslut om att senarelägga ikraftträdandet av förslaget om att länsstyrelserna skall ta över ansvaret för de kyrkliga kulturminnena. Det är dessutom så, vilket förtjänar att poängteras i sammanhanget, att Riksantikvarieämbetet kommer att ha kvar sin kompetens. Den kommer att stå till länsstyrelsernas förfogande. Därmed tycker jag man har gjort vad man kan för att garantera att arbetet ute i länsstyrelserna flyter friktionsfritt. Mot den bakgrunden, fru talman, yrkar jag bifall till kulturutskottets förslag.

Fru talman! Skillnaden, Björn Kaaling, när det gäller sent fattade beslut är att då finns ofta den lagtext eller de bestämmelser som beslutet grundar sig på färdiga när vi tar beslut. Allmänheten och andra som är berörda har möjlighet att sätta sig in i detta och se vilka villkor som kan komma att gälla för besluten. I det här fallet föreligger inte råden och anvisningarna förrän i början av juni, och det betyder att de som skall bli föremål för besluten inte har någon möjlighet att avgöra hur de kommer att träffas. Björn Kaaling säger att länsstyrelserna har fått sina personalförstärkningar. Ändå säger man från majoritetens sida i betänkandet att vissa länsstyrelser kommer att anställa tjänstemän. Det betyder att alla ännu inte är på plats och att alla ännu inte kunnat ta del av utbildningen. Kompetensen finns kvar på ämbetet, säger Björn Kaaling. Jag tycker det leder till en enda rimlig slutsats: Låt också beslutsrätten ligga kvar på ämbetet och skjut upp reformen sex månader.

Fru talman! Man skulle kunna vara litet humoristisk och säga att detta är det första betänkande från trafikutskottet där vi inte hänskjuter allt till de arbetande kommittéerna. Nu avgör faktiskt vi själva ett ärende! Regeringens proposition är vad bilregistrets verksamhet beträffar en av de sämsta jag har sett under mina år i riksdagen. Grunden för mitt ställningstagande är att uppgifterna vi fått är så motsägelsefulla och sinsemellan olika. Regeringen vill spara 40 miljoner kronor på bilregistrets verksamhet. När vi uppvaktat och sammanstrålat med de olika parterna säger de att besparingen kanske blir på 8 miljoner kronor. Detta är märkligt, och man frågar sig: Vem är det man spar åt? Registerverksamheten betalas ju av oss bilägare med 46 kronor per skatteinbetalningstillfälle, och jag kan alltså inte se någon besparing för staten. En annan märklig sak är att man i valrörelsen talade om att skapa jobb, jobb och åter jobb. Jag har hört samma sak sägas här i kammaren från olika regeringsföreträdare. Trafikutskottet är ganska tufft på detta område, när man ställer minst ca 250 personer utan arbete i länen. Vad är det som gör att man inte kan behålla registerverksamheten? Den medför ingen kostnad för staten, och man skulle genom den kunna ha en verksamhet ute i landet som räddar sysselsättningen. Det finns fler märkligheter; redan nu, innan beslut fattats i frågan, verkar det som om Vägverket har börjat att köpa in datorer och börjat att datorisera verksamheten på de ställen dit den skall lokaliseras.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 Det skulle säkert ha kunnat ge oss en bättre proposition och därmed ett bättre betänkande och en debatt, framför allt om sysselsättningen på detta område.

Fru talman! Det har hänt mycket sedan början av 1970-talet. I Sverige har vi ett bilregister som är uppbyggt kring 1960-talets datateknik, medan vi själva lever i 90-talet och planerar för 2000-talet. Vad regeringens förslag om den framtida administrationen av bilregistret egentligen innebär är om vi skall utnyttja den moderna tele och datateknikens möjligheter för att förbättra bilregistrets service samtidigt som vi skapar ett antal nya arbetstillfällen i framför allt glesbygden och dessutom sparar 40 miljoner kronor i statskassan eller om vi även i framtiden skall låta ansvaret vara delat mellan Vägverket och länsstyrelserna. Ansvaret för bilregistret är sedan början av 70 Vägverket utsågs då till central myndighet och länsstyrelserna till regionala registreringsmyndigheter. En hel rad regeländringar har gjorts under årens lopp, och ansvar och arbetsuppgifterna har mer och mer blandats samman mellan myndigheterna. T.ex. är det numera Vägverket som i de flesta fall sköter registreringen. Ansvarsfördelningen och de regler som styr bilregistret har blivit svårare att överblicka och begripa. Servicen till allmänheten om vilka regler som gäller är bristfällig, och de blanketter som används är svåra att förstå. Allt detta har lett till besvär för bilägarna och onödiga utgifter för myndigheterna. Även kostnaderna har blivit svåra att överblicka. Verksamheten har finansierats via en rad olika anslag och avgifter. Samtidigt har det saknats en samlad redovisning för vad bilregistret egentligen kostar. För att kunna ta till vara de nya möjligheter till effektivisering, serviceförbättringar och utlokalisering av arbetstillfällen till glesbygden som den nya tekniken skapar krävs en omfördelning av arbetet och ansvaret mellan regional nivå och central nivå. Om hela ansvaret samlas hos Vägverket och verksamheten placeras i Visby, Örebro och Arjeplog skapas möjligheter till samordning mellan regional och central nivå. Varje år behandlas över två och en halv miljon ärenden inom bilregisterverksamheten. Många av dessa hanteras fortfarande manuellt. På sina håll förekommer eftersläpning av arbetet, vilket gör att registret innehåller inaktuella uppgifter, som ställer till problem och extra administrativa kostnader när de skall användas. Med den s.k. bildfångsttekniken kommer man att kunna hantera alla ärenden samma dag. Tekniken har redan införts vid bl.a. tillverkningen av körkort. De tekniska förutsättningarna för att rationalisera bilregistret finns, men besparingarna har inte kunnat genomföras. Om bildfångsttekniken tas i bruk och om man samlar bilregistret på tre orter i landet, blir besparingen ca 40 miljoner kronor per år. Bilregistrets telefonservice och utredningsverksamhet föreslås som sagt samlas på tre orter i landet. 125 personer beräknas få jobb inom den nya verksamheten. All hantering och inmatning av registret skall ske i Örebro, där även Skatteverkets enhet för fordonsskatt kommer att placeras. Men naturligtvis kommer de 260 personer som i dag arbetar med bilregisterfrågor och fordonsskattefrågor inom länsstyrelserna att erbjudas arbete på dessa tre orter. Att bara ha tre stora enheter i stället för många små gör att man kan samordna verksamheten och förbättra servicen. Om utredningsverksamheten och telefonservicen till allmänheten läggs på samma ställe och personalen tillåts växla mellan arbetsuppgifterna ökar ju personalens kompetens. God telefonservice resulterar i färre utredningar och färre fel i ifyllda anmälningsblanketter, vilket i sin tur minskar arbetsbelastningen och de administrativa kostnaderna. Förslaget innebär också att service till företag och allmänhet förbättras. Möjligheten att göra personliga besök behålls. Målet är att det skall vara möjligt att göra personliga besök på lika många orter som i dag. De tekniska utredningarna förbättras, eftersom Vägverket till skillnad från länsstyrelserna har egen teknisk personal. Informationen till bilägarna förbättras, och anmälningsblanketterna förenklas. Ärendehanteringen blir snabbare och säkrare med bildfångsttekniken. Risken för att handlingar skall komma bort minskar genom att alla handlingar skickas till en och samma plats och behandlingen sker enhetligt. Telefonservicen förbättras genom att många frågor kan besvaras dygnet runt med hjälp av modern teleteknik i form av s.k. röstvalssystem och knapptelefon. Med större enheter ökar möjligheten att hålla öppet under kvällar och helger och ge viss tolkservice. Fru talman! Den moderna teknikens möjligheter måste tas till vara och spridas demokratiskt. Den nya tekniken gör det möjligt att vända trenden för ökad arbetslöshet och utflyttning från glesbygden. Tekniken skapar möjligheter att låta människor leva och arbeta där de vill i landet. Den här riksdagen har många gånger talat om den nya teknikens möjligheter. Nu har vi verkligen ett gyllene tillfälle att visa att man har menat vad man har sagt. Inte minst Karl-Erik Persson har i många anföranden månat om den regionala utvecklingen. Nu har han chansen att trycka på rätt knapp. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Monica Öhman talar varmt om det regionala. Det enda som händer är väl att det kommer någonting till Norrbotten. Örebro län har klarat sig något så när bra, även om regeringen har tagit mycket verksamhet, framför allt statliga delar, från Örebro län. Monica Öhmans beskrivning är inte riktig. De brev och de skrivelser som vi har fått i utskottet visar att man befarar att det blir sämre på länsstyrelserna. Det gäller framför allt människor med invandrarbakgrund. Bilförsäljare är också oroliga, därför att de har kunnat gå upp dit och snabbt få bilar inregistrerade och avregistrerade. När det gäller besparingen måste jag få ett besked: Är det inte bilägarna som betalar registerverksamheten? Om det inte är så måste någon fara med osanning. Vid den uppvaktning som vi hade i utskottet ställde jag den konkreta frågan om det är bilägarna som betalar registerverksamheten, och jag fick svaret ja. Vi betalar detta med 46 kr varje gång vi betalar skatt på bilen. Monica Öhman säger att det blir en besparing för staten. Men om det är bilägarna som ser till att den här verksamheten fungerar, genom att de betalar skatt, hur skall då staten kunna spara pengar? Detta är för mig helt omöjligt att förstå - det går inte ihop. Om Monica Öhman har någon annan uppgift än att det är bilägarna som betalar måste hon ta fram den nu.
Fru talman! Det här med matematik är svårt, Karl Erik Persson, men jag skall försöka förklara. I dag arbetar 260 personer med den här verksamheten ute på länsstyrelserna. Man kan uppskatta att de här människorna tillsammans kostar drygt 80 miljoner, med omkostnader. Nu räknar man med att ungefär 130 personer skall klara det här jobbet med den nya tekniken, och det blir en kostnad på drygt 40 miljoner kronor. Det är alltså hälften jämfört med i dag. Karl-Erik Persson talar om sämre service. Jag tror att jag är den av oss två som har någon erfarenhet av att centralisera registerverksamheten. Vi har provat det under en period i Norrbotten. Exakt de farhågor som framkommit via brev och uppvaktningar framkom också på den tiden, när vi var länsstyrelseledamöter i Norrbotten. I dag är det ingen i Norrbotten som klagar på sämre service, utan tvärtom säger man att det snarare är lättare att komma fram till bilregistret i dag än det var tidigare, när det gick genom länsstyrelsens växel. Jag vågar därför lova att det inte blir försämringar på serviceområdet, utan tvärtom kommer människor att uppleva att det blir bättre. Med teknikens hjälp slår man ett telefonnummer, och man kopplas till det ställe som för tillfället är ledigt. Om jag är i Norrbotten kopplas jag först till Arjeplog, och om det råkar vara upptaget där kopplas jag vidare. På det sättet når jag fram fortare. Servicen skall Karl-Erik Persson alltså inte vara orolig för.
Fru talman! Att Socialdemokraterna centraliserar är inget nytt. Jag vill fortfarande tala om registerverksamheten. Jag förstår att det blir en besparing om man sparkar bort hälften av personalen. Men det är inte staten som sparar, utan staten får betala kostnaderna för arbetslösheten i stället. Bilregisterverksamheten och de som i dag jobbar på bilregistret betalas via bilägarna genom skatten. Det kommer vi inte ifrån. Staten betalar inte detta, utan det är vi bilägare som betalar registerverksamheten. Det är klart att det blir en mindre kostnad om man sparkar bort hälften av personalen, men i så fall skulle det bli en skattelättnad på 46 kr för en bilägare. Det är vad det kostar. Jag tror inte att det blir så, men om det mot förmodan blir så tror jag att bilägarna mer än gärna ställer upp och betalar 46 kr ograverat, i stället för att en massa människor skall sparkas ut i arbetslöshet.
Fru talman! Jag vet inte hur det är med det matematiska kunnandet, Karl-Erik Persson. Men 46 kr räcker inte för att dra in 83 miljoner. Vi får inte glömma bort att det också har funnits ett anslag till länsstyrelsen och till Vägverket med i bilden som har betalat en del av verksamheten. Jag skulle vilja ställa en fråga till Karl-Erik Persson: När har denna riksdag uttalat ett socialt ansvar för människor i samband med effektivisering av verksamhet? Jag skulle också vilja säga en annan sak. Jag debatterade för inte så länge sedan med Karl-Erik Persson här i kammaren, och Socialdemokraterna blev då beskyllda för att inte ta regionalpolitiskt ansvar. Vad är det Karl-Erik Persson gör nu? Hur skapas 30 kvinnojobb i Visby? Hur skapas 55 kvinnojobb i Arjeplog? Det är vad det handlar om. Det måste vara någon rättvisa i världen. Nu har Karl-Erik Persson och andra som tänker rösta emot det här förslaget möjlighet att i stället visa att vi genom detta beslut lever upp till det som vi har sagt många gånger i det här huset om regional utveckling och om att vi måste ta ansvar för alla delar av detta land. Det gäller åtminstone de här två orterna.

Fru talman! Den proposition som vi behandlar i detta betänkande är dålig, slarvigt skriven och motsägelsefull. Det enda riktiga hade egentligen varit att riksdagens majoritet hade skickat tillbaka den till departementet.

Vid beräkningen av anslaget till Länsstyrelserna har detta minskats med det angivna beloppet mot bakgrund av regeringens förslag om bilregisterverksamheten. Efter att ha läst budgetpropositionen så långt, kan man alltså konstatera att besparingen uppgår till 46 miljoner kronor -. Utmärkt, säger man sig, besparingen är ju större än vad regeringen angivit. Men hur var det med fordonsskattefrågorna? Regeringen skulle ju återkomma till riksdagen med dem, sedan Riksskatteverket studerat frågan. Man måste tydligen vänta ännu någon tid, innan bilden av de fullständiga besparingseffekterna - enligt regeringens bedömning - klarnar. Döm om vår häpnad, när regeringen visar sig återkomma till riksdagen förr än man rimligtvis kunde ana - nämligen samma dag. Ty i Finansdepartementets del av budgetpropositionen står att läsa att länsstyrelsernas verksamhet inom fordonsskatteområdet skall föras över till skatteförvaltningen." Det är svårt att någonstans hitta något mer motsägelsefullt än vad de tre departementen säger i var sin del av årets statsverksproposition. Det har sagts i propositionen att besparingseffekten skall vara 40 miljoner per år. Eftersom jag tillhör ett parti som predikar sparsamhet och besparingar på alla områden, anser jag att det är självklart att man måste ta hänsyn till det här. Men uppenbarligen har regeringen inte litat på Vägverkets siffror, utan man har bett Öhrlings Reveko - som är en mycket auktoriserad revisionsbyrå - granska Vägverkets siffror. De kom fram till 8 miljoner. Vad gör då regeringen? Man har anlitat Öhrlings Reveko och betalat pengar, men man struntar tydligen i vad de säger där. Man fortsätter nämligen att hävda att man skall spara 40 miljoner kronor per år. Jag undrar varför man inte har tagit hänsyn till detta. Alla besparingar är naturligtvis mycket välkomna, vilket har diskuterats redan tidigare. Men om denna besparing nu är så stor borde ju den del som kallas registerhållningskostnad, som står angiven på den bilskattsedel man får, kunna minskas. Det är ju, som Karl-Erik Persson sade, vi bilägare som i dag betalar dessa 46 kronor. Jag vill då fråga majoriteten: Om staten sparar halva den kostnaden genom den här rationaliseringen, kan jag då räkna med att bli debiterad 23 kronor mindre nästa år? Det är ju faktiskt inte jag som enskild person som skall få den här budgeten att stämma utan det är de som lägger fram propositionen. I propositionen säger man att den här centraliseringen inte skall bli så farlig, därför att man skall ha kvar personlig service på minst det antal platser - det är ett citat ur propositionen - som man har i dag. Det betyder att de 24 länsstyrelserna inte räcker, utan vi kanske får en extra plats eller mer i varje län - vad vet jag? Då är min fråga: Är de pengar detta kommer att kosta med i det här förslaget? Vi har vid uppvaktningar i utskottet fått veta att det tar mellan nio och tolv månader att utbilda en person som skall kunna svara på de här frågorna. Vägverket har i dag ingen sådan personal. Skall vi då börja utbilda nya människor för att spara de här pengarna, som inte blir en besparing? Vore det i så fall inte vettigt att man köpte tjänsterna från länsstyrelserna, när man nu skall upprätta de här regionala serviceställena? Jag skall inte ge mig in i den politiska diskussionen om regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik osv., men jag vill ändå säga att detta börjar likna den arbetsmarknadspolitik som riksdagen ofta fattar beslut om, nämligen att friställa ett antal människor på ett ställe och inrätta tjänster på ett annat. Det är lysande! Det kostar mycket pengar att inrätta nya tjänster, och de som står över skall också ha en ersättning. Därutöver kan man säga att de människor som är anställda ofta är kvinnor i en ålder som gör det synnerligen svårt att få nya jobb. Skall man nu i stället ta anställda som finns på Vägverket och skola om dem undrar jag vad man egentligen vinner, bortsett från att man skapar en socialt mycket dålig situation för en del människor. Därtill kommer att man inte heller har fått säga upp personal - det har Arbetsgivarverket satt stopp för. Från den 1 juli i år har länsstyrelserna inte pengar, men man skall ändå ha personalen! Det vore intressant att få veta hur de skall finansiera det. Oavsett vilken börs pengarna skall tas ur måste den kostnaden tas med i den här bedömningen. Jag kan ibland tycka att det är bra att centralisera verksamhet. Om den här manövern skall göras vore det enda rimliga att lägga verksamheten i Örebro, där den centrala dataenheten, som tidigare sorterade under Trafiksäkerhetsverket och nu under Vägverket, redan finns. Men i stället vill man bedriva litet regionalpolitik för att ta några billiga poäng på ett par platser, nämligen Arjeplog och Visby. Finns det där så mycket personal att tillgå som är utbildad för det här, eller varifrån skall man ta den? Blir det kanske som när man flyttade TSV till Borlänge - unga flickor från Dalarna låg på traktamente ett år i Stockholm för att lära sig jobbet, men när ett år hade förflutit tyckte de att det var mycket roligare med Stockholm än med Borlänge, så de blev kvar! Är det kanske så det kommer att fungera även i den här situationen? Jag vet inte hur lätt det blir att få personal att flytta. Jag tror inte att man får dem som blir arbetslösa i Vänersborg, Kristianstad, osv. att flytta. Och det är faktiskt inte lättare att få något jobb på de ställena. Jag är för att man flyttar ut verksamheter, men då skall det vara i en situation då man skapar någonting nytt - då är det lättast. Inom parentes kan jag konstatera att när Länsstyrelsen i Norrbottens län flyttade ut bilregistret till Arjeplog fick man bara en enda person att flytta med, och då var det ändå fråga om en flyttning inom länet. Chefen för registerverksamheten flyttade med, men ingen annan gjorde det. Jag kan inte tänka mig att man kommer att få de människor som det här gäller att flytta till Arjeplog, när inte ens luleborna kan flytta dit. Det är ytterligare ett exempel på orimligheten av denna hantering i det svåra arbetsmarknadsmässiga klimat som vi har. Man kan naturligtvis säga att mitt parti borde ha reserverat sig, men eftersom vi hoppas på att det ändå skall bli en besparing ville jag inte få det hugget på mig att jag är emot det. Men vi kommer inte att delta i beslutet. Hade det funnits en majoritet i utskottet för att skicka tillbaka propositionen hade vi stött det förslaget till hundra procent. Men tyvärr fanns det partier som sviktade, så nu kommer riksdagen i dag eller möjligen i morgon förmiddag att fatta ett ovanligt dåligt beslut.
Fru talman! Jag skall lugna en något upprörd Wiggo Komstedt med att säga att det inte alls är Arbetsgivarverket som har stoppat det här med personalen, utan det är riksdagen. Riksdagen har antagit ett s.k. överlåtelsedirektiv som EU hade när vi blev medlemmar i EU. Enligt vad jag vet var Wiggo Komstedt väldigt mån om att vi skulle bli medlemmar i EU. Då får man också ta en del avigsidor med medlemskapet. Det här är en sådan. Men jag kan hålla med om att det var en liten blunder att man inte kom ihåg att man hade antagit det här EU-direktivet och gjort det till svensk lag. - Men så var det med den saken. När man lyssnar på Wiggo Komstedt kan man tro att vi nu skall bygga upp nya enheter runt om i landet, men det är ju inte alls meningen. Det är inte alls meningen att vi skall ha några nya kontor på länsstyrelsen. Jag har nio mil till länsstyrelsen, men jag hade ändå ingen nytta av Bilregistret när det låg där - jag åker inte dit för personliga besök. Här skall man nyttja de möjligheter till kundkontakter som finns - det kan vara postkontor, telebutiker och liknande - för att göra det snabbt och enkelt för vanligt folk att få i väg sitt besked. Som enskilda medborgare i Sverige gör vi inte så många personliga besök. Däremot är det mycket handlingar som hanteras. Det är ju ganska underbart att höra en moderat värna så förskräckligt om arbetstillfällena. När någonsin har Moderata samlingspartiet kritiserat att man tar bort personal från ett ställe och skapar nya jobb på ett annat när man har velat privatisera verksamhet här i landet? Det har man ansett vara rätt, men nu får vi kritik för att vi gör det. Men det borde moderaterna kanske ha tänkt på innan.
Fru talman! Medlemskapet i EU, som Monica Öhman tog upp, har naturligtvis vissa nackdelar. Men jag tror inte att det står något i vår överenskommelse med EU om att vi skall flytta någonting till Arjeplog. Det har vi väl hittat på själva enligt vad jag kan förstå. Det är inte meningen att man skall bygga ut på länsstyrelserna, sade Monica Öhman. Nej, det har jag inte sagt. Men jag har citerat propositionen, som säger att man skall ha personlig service på minst samma antal platser som i dag. Är det som står i propositionen inte rätt, Monica Öhman? Är det fel då? Monica Öhman säger att hon inte åker till länsstyrelsen. Nej, det gör inte jag heller. Det gör förmodligen inte någon här i kammaren. Men man har några hundra tusen besök per år. Uppenbarligen finns det de som inte kan hantera den här blanketten lika bra som Monica Öhman och jag och som känner sig föranledda att åka dit. Det är det det handlar om. Men vi får naturligtvis också lära oss detta så småningom. Det har ingen betydelse om vi har personlig service på länsstyrelsen eller inte; vi kan dra in den. Men vad är det som säger att det här inte kan ligga kvar på länsstyrelsen i alla fall, med den moderna bildtekniken? Det är faktiskt ingenting som talar emot det. Jag har inte talat om arbetslösheten och sagt att jag värnar om arbetstillfällena. Jag har bara sagt att jag har svårt att förstå att detta är ett sätt att komma till rätta med arbetslösheten: ett gäng är arbetslöst, och så satsar man på ett annat gäng på en annan ort. Jag har svårt att få den ekvationen att gå ihop, Monica Öhman. Detta kostar bara mer pengar, och det tycker jag inte att vi har råd med i Sverige. Jag frågade också: Kan jag nu räkna med att få hälften av avgiften tillbaka, eftersom jag nu som enskild fordringsägare bidrar till den här besparingen, eller är det jag som på det här sättet skall se till att statens budget blir bättre? Är det som vanligt bilägarna som skall betala regionalpolitiken?
Fru talman! Wiggo Komstedt kan vara lugn. Det blir inga pengar tillbaka. Avsikten är att effektivisera verksamheten och göra en vinst för statskassan, inte för Wiggo Komstedt ej heller för mig. Överlåtelsedirektivet handlar inte om att vi skall flytta arbetstillfällen från länsstyrelserna till Arjeplog, Visby eller Örebro. Det handlar om att ge personal där verksamhet överlåts en viss trygghet under ett års tid. Det är vad överlåtelsedirektivet handlar om. Därför hamnar vi nu i dilemmat att vi tidsmässigt inte hinner med. Det talas om att avskaffa vissa tjänster och skapa nya tjänster. Men det har vi gjort många gånger i den här kammaren. Vi har plockat bort verksamhet men vi har också inrättat ny verksamhet någon annanstans. Det förvånar mig att man värnar så enormt om de här tjänsterna ute på länsstyrelserna. Visst tycker jag att det är besvärande. Men jag tycker samtidigt att man drar ett konstigt löjets skimmer över de här kvinnorna - de är lågutbildade och de har uppnått den ålder då de inte längre platsar på arbetsmarknaden. Ge kvinnorna på länsstyrelserna chansen att börja om med ett nytt jobb. Inom länsförvaltningarna kanske det också finns jobb. De är varmt välkomna till Arjeplog.
Fru talman! Jag förstår att Monica Öhman önskar kvinnorna som jobbar på Länsstyrelsen i Kristianstad välkomna till Arjeplog, eftersom hon inte fick sina egna att flytta dit ifrån Luleå. Då förstår jag att man behöver rekrytera. Det talas här om att vi har flyttat verksamhet och att ny verksamhet har tillkommit. Det är självklart. Det moderna samhället tar bort jobb och skapar nya jobb. Det är inte detta det är tal om i det här fallet. Vi skall inte heller slå oss för bröstet när vi har flyttat en verksamhet. Under 70-talet genomfördes en utlokalisering som inte gav ett enda nytt jobb. Vi flyttade verksamhet från Stockholm till Borlänge, Gävle osv. De kostade en miljon per styck att flytta men vi fick inte ett enda nytt jobb. Detta är en erfarenhet av sådant laborerande. Jag tycker faktiskt inte att det är mycket att skryta med. Jag värnar inte om någon särskild, utan jag bara tycker att det är märkligt att man tar bort ett antal jobb och skapar dem på en annan ort där samma jobb skall utföras. Det tycker jag är märkligt. Jag har inte värnat eller talat om lågutbildade personer, Monica Öhman. Jag har inte sagt någonting i den stilen. Jag har sagt att de är i en sådan ålder att jag inte tror att det blir så lätt för dem att få ett nytt jobb. Kan de få ett nytt jobb på länsförvaltningarna? Tror Monica Öhman på fullt allvar att det finns några pengar att hämta där, med de besparingsdirektiv som de har fått. Monica Öhman säger att hon kan glädja mig med att jag inte får några pengar tillbaka. Avgifter och skatter som socialdemokraterna en gång har satt in får vi aldrig tillbaka. Det har jag lärt mig under ett långt politiskt liv.

Fru talman!

Det är nämligen det det handlar om, det är en centralisering. Jag för min del hade i all enkelhet inbillat mig att teknikutvecklingen, den sofistikerade datateknologin, IT och allt vad därtill hör, gynnar decentralisering, så att man på 24 länsstyrelser med hjälp av tekniken skulle kunna fortsätta att förfina det här och göra det bättre. Det är också det som framkommer i en del av de motförslag som läggs fram. Vi moderater har lika mycket omsorg om de arbetslösa och är lika angelägna om att skapa jobb som några andra partiföreträdare. Den gliring som Wiggo Komstedt fick byggde på ett totalt osant påstående. Det är inte så att Moderata samlingspartiet har några andra ambitioner än att skapa de bästa förutsättningar som kan tänkas i vårt land för att alla skall få sysselsättning. Nu skapar man med det här regeringsförslaget arbetslöshet vid förmodligen 20 länsstyrelser. Detta är inte alldeles lätt - förmodligen är det svårt intill omöjlighet - för de flesta av de äldre kvinnor som arbetar på bilregister. Vid en vanlig länsstyrelse med bilregister sysselsätts sju à åtta personer - med "vanlig" menar jag då en länsstyrelse i ett län med en folkmängd på strax under 300 000. Fru talman! Bl.a. Karl-Erik Persson har redan sagt att det här är ett dåligt förslag. Det är ett uselt förslag, som dessutom är illa hopkommet. Det var Karl-Erik Perssons omdöme, och det har man faktiskt kunnat höra från flera håll, även i regeringskansliet. Det här borde inte ha varit någon partipolitisk fråga. Men nu har det tydligen gått prestige i frågan, och därför lägger man fram propositionen. Denna arbetades möjligen fram under den förra regeringen, men den regeringen lade icke fram den - det är att observera. Det kom nämligen då fram så mycket kritik - så mycket kritik kommer sällan fram under processen med en proposition. Jag har tillsammans med några andra moderater väckt en motion, nr T19, som naturligtvis finns upptagen i förteckningen i detta betänkande, TU23.

Det blir alldeles säkert inte någon massflykt till Arjeplog, knappast heller till Visby, inte ens till Örebro, tror jag. Det kommer att uppstå arbetslöshet i och med denna centralisering. Wiggo Komstedt gick i detalj in på detta. Jag vill i all enkelhet, fru talman, peka på några fakta, bl.a. från ett landshövdingemöte i november i fjol. Landshövdingen i Västerås, Jan Rydh, fick där de församlades uppdrag att tillskriva regeringen. Landshövding Rydh kunde då tala för ett helt landshövdingemöte, som underkände även det föreslagna systemet med centraliserad datafångst - det heter ju så. I brevet till regeringen lade han också personliga värderingar. Han skriver där: Jag har tidigare som ansvarig för datautvecklingen i Sparbanksrörelsen, för närvarande som ordförande i STATTEL-delegationen, egna praktiska erfarenheter av rationaliseringsarbete med hjälp av datautveckling, eller informationsteknik, som ju är dagens mer moderna begrepp. Han skriver vidare: Det är min bestämda uppfattning att den centralisering som nu föreslås är en utveckling som står helt i strid med den nya teknikens möjligheter till verklig decentralisering. Sedan åberopas konsultrapporten, som Wiggo Komstedt har talat om. Jag vill också nämna något om rättssäkerheten, som inte är behandlad. Vi motionärer hänvisar till en av flera kritiska skrivelser från fackliga organisationer. Ordföranden i ST-sektionen i Länsstyrelsen i Kalmar län slog tidigt larm om bristande rättssäkerhet i användningen av den nya tekniken i bilregistreringen. Han har skrivit till Kommunikationsdepartementet, men det var tydligt att ingen där hade tid att ta del av hans mycket angelägna synpunkter och varningar. Sedan till frågan om besparingar.

Rättssäkerheten kommer på tal också i en annan skrivelse. Personalen vid Länsstyrelsen i Skaraborgs län i Mariestad har varit med och utbildat personal vid Vägverket inför det planerade införandet av bildfångsten i bilregistreringen. Dessa kunniga befattningshavares åsikter är att rättssäkerheten sätts ur spel, eftersom bildfångsten inte kan avgöra vem som har skrivit under en handling, dvs. om det är fordonsägaren, Kalle Anka eller någon skojare. Läsbarheten vid användandet av bildfångsttekniken är också en akilleshäl när det gäller centralisering av bilregisterverksamhet. Vägverket påstår att 75 % är läsbart - alltså inte 100 %, utan man nöjer sig med 75 %. Nu säger experterna att det också är fel. En undersökning som är baserad på 499 inkomna handlingar visar att läsbarheten uppgick till endast 40 %. Det finns många skäl som talar emot förslaget i denna proposition. Vi har i motionen gjort en uppräkning, en ganska kortfattad sådan. Det har blivit många punkter. Fru talman! Vi vill naturligtvis inte att denna förändring skall komma till stånd. Wiggo Komstedt har gjort en röstförklaring som innebär att vi moderater kommer att lägga ner våra röster, eftersom det inte kunde bli någon majoritet för ett avvisande. Det är med andra ord en klar markering. Jag vill avslutningsvis påminna om att det i dag bedrivs en utbredd samverkan mellan bilregistren och de lokala myndigheterna, t.ex. ASB, polis, tull m.fl. Det samarbetet försvinner om bilregistret nu centraliseras till Arjeplog, Örebro och Visby. Vidare går samverkan mellan bilregistret och den yrkesmässiga trafiken förlorad vid denna centralisering. Den breda kompetens som efter mångårigt arbete byggts upp på bilregistret går förlorad.
Fru talman! Jag skall inte starta någon ny debatt. Jag vill bara ta upp ett par saker. Moderaterna har i olika sammanhang under detta riksmöte talat om hur duktiga de är på att spara. De kan minsann spara mer åt statskassan än vad socialdemokraterna kan. Detta handlar om en besparing på ca 40 miljoner per år. Då säger moderaterna blankt nej. Det förvånar mig. Jag hoppas faktiskt att de 349 som sitter i denna lokal och har att besluta över Sveriges väl och ve verkligen ställer upp och är måna om statskassan. Det är ett måste för oss alla. Jag tycker att det är litet dåligt att ta till det argument som Göthe Knutson tar upp. En facklig organisation som inte försöker protestera i ett läge när man skall göra en centralisering av de arbetsuppgifter som organisationens medlemmar gör, den har jag aldrig sett. Statstjänstemännen är en facklig organisation för dem som är anställda på länsstyrelserna och gör detta jobb. Varenda länsstyrelse i detta land har uppvaktat sina ledamöter på olika sätt och försökt tala om att man vill ha denna uppgift kvar hos sig. Precis denna process gick vi igenom i Norrbotten. Vi blev uppvaktade av anställda, landshövdingar och fackliga organisationer. I dag är det ingen i Norrbotten som protesterar mot detta. Det handlar om ifall man tror på den nya tekniken och dess möjligheter eller inte.
Fru talman! Jag respekterar de fackliga åsikterna när de bärs fram på faktiska underlag. Vi är alla medvetna om att det föreligger en facklig turbulens i utskottsordförandens valkrets och hemlän. Icke desto mindre finner jag det mycket angeläget att i riksdagen framförs de röster som kommer från fackligt håll, eftersom inte Kommunikationsdepartementet ville ta fram ordentligt underlag. Det finns i alla fall uppenbara brister. Det är självklart att landshövdingarna slår vakt om sina verksamheter. Det gör de i detta fall på den sakliga grunden att man ute i länen - kunderna, bilägarna, bilhandlarna, bilverkstäderna - vill att den typ av registerverksamhet som föreligger skall fortsätta. Det skulle vara intressant att höra om utskottsordföranden tycker att teknikutvecklingen - datan och allt det som står till tjänst - bara skall användas för centralisering. Styrkan i teknikutvecklingen, utvecklingen när det gäller data och kommunikationer, är att man kan decentralisera verksamheter. Det är det som har gjort att det i dag finns företag baserade på skärgårdsöar och ute i det vi kallar landsbygd.
Fru talman! Jag tycker att Göthe Knutson skall hålla sig för god för att dra in den fackliga turbulens som pågår i Norrbotten i detta fall. Den gäller inte någon konfliktsituation mellan mig och Statstjänstemännen. Det är helt andra grupper det handlar om. Det hör inte hit. Det är klart att landshövdingarna skall slå vakt om verksamheter i sina län. Men då är det vårt ansvar att fundera över om det är landshövdingarnas intressen av att ha kvar verksamhet på sina länsstyrelser eller att måna om statskassan och utnyttja den nya tekniken som är vårt uppdrag. Vi måste fundera över vilka möjligheter som framtiden ger för oss. Jag antar att Göthe Knutson, som ändå kommer från ett län med en viss glesbygd, har lovprisat möjligheterna att lägga ut jobb med den nya teknikens hjälp. Det är vad man gör. Arjeplog är ett ställe längst bort i skogen där man kan lägga ut jobb. Visby är ett annat ställe där det är svårt att skaffa kvinnoarbetstillfällen. Det kan man göra via teknik, och det är det ni vill förhindra genom att försöka säga nej till detta förslag.
Fru talman! Vad som är ovedersägligt här och nu är att utskottets ordförande Monica Öhman har förkastat de fackliga synpunkterna. De hör inte hemma i denna debatt, i sakfrågan, fick vi veta alldeles nyss. Sedan talar hon om utlokalisering av jobb. Jag har nyligen fått bekräftelse på att Arjeplog har en närmast överhettad arbetsmarknad. Örebro behöver inga tillskott. Det är en ort som har klarat sig alldeles utomordentligt i den statliga utlokaliseringen. Visby, för all del, men det är inte meningen att tyngdpunkten skall ligga där. Samtidigt som det argumenteras för att man skall få en massa jobb i en norrländsk ort, på centralismens altare, skapas arbetslöshet för framför allt äldre kvinnor i praktiskt taget alla andra delar av landet. Det kan inte vara bra. Självfallet vill vi moderater spara, men vi vill göra det på ett vettigt sätt och inte vältra över på andra i samhället. Vi vill spara, med ett gott underlag i det material som läggs fram. Detta underlag har förkastats av så många remissinstanser att det borde vara en självklarhet att lägga det åt sidan och skicka tillbaka propositionen till Kommunikationsdepartementet.

Fru talman! Jag har från Centerns sida tillsammans med Folkpartiet i ett särskilt yttrande något talat om hur jag ser på detta ärende. Några ord om detta. Frågan om bilregisterverksamheten har väckt en hel del frågetecken. Det är vi överens om. Oeniga utredningar och ett beslutsunderlag med vissa brister har inte gjort frågans behandling enklare. Jag bedömer besparingseffekterna av regeringens förslag som mycket osäkra. Jag delar uppfattningen om behovet av att ta till vara alla möjligheter att rationalisera den statliga verksamheten genom att bl.a. använda och utveckla den moderna teknikens möjligheter. Men det är också viktigt att alla de som av olika anledningar efterfrågar personliga tjänster i samband med sina bilregisterärenden även i fortsättningen kan få dessa behov tillgodosedda. Därför är det med stor tillfredsställelse som jag noterar att regeringens målsättning är att kundmottagningar för bilregisterärenden skall finnas på minst lika många ställen som i dag. Detta bör öppna möjligheter, menar jag. Jag förutsätter att Vägverket också tar till vara och använder sig av den kompetens som i dag finns hos länsstyrelsernas trafikadministrativt engagerade personal. Det bör också medverka till att minska svårigheterna för den personal som organisationsförändringarna omfattar. Noterbart är också att länsstyrelsens uppgift som regional körkortsmyndighet och som tillstånds och tillsynsmyndighet för yrkestrafiklagstiftningen kommer att bibehållas. Att Vägverket får ett samlat ansvar för bilregisterverksamheten, att ny teknik används, att Arjeplog och Visby erhåller ett antal nya arbetstillfällen och målsättningen att kundmottagningar skall finnas på minst lika många ställen som i dag är faktorer som gör att jag trots ett något bräckligt beslutsunderlag ändå vill yrka bifall till trafikutskottets hemställan avseende bilregisterverksamheten.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt att begära ordet i denna debatt. Jag har i och för sig en motion i betänkandet som nu avslås. För egen del kommer jag att rösta på reservationen, som innebär att verksamheten inte skall förändras i enlighet med propositionens förslag. Men jag kunde, fru talman, ändå inte låta bli att begära ordet. Jag tycker faktiskt att de inlägg som Monica Öhman har gjort är en provokation mot den personal som arbetar med bilregistret. Först säger Monica Öhman att de 260 som berörs i detta ärende naturligtvis kommer att erbjudas jobb på de tre orterna. Hur många tror Monica Öhman kommer att ta den möjligheten? Det handlar om att flytta över hela landet för dessa människor. I nästa andetag säger Monica Öhman att man nu har skapat 25 kvinnojobb i Visby och 35 kvinnojobb i Arjeplog. Det innebär att Monica Öhman redan nu säger att jobben inte är till för den personal som nu finns i bilregistret utan för de människor som finns på plats. Det är där man skall skapa dessa jobb. Redan i debatten har det funnits en väldig motsägelse. Monica Öhman sade också att det handlar om att ge kvinnorna chansen att börja om med ett nytt jobb och att de är välkomna till Arjeplog. Förstår inte Monica Öhman att det faktiskt är ett hån? Det är en provokation och en cynism utöver det vi vanligtvis hör från denna talarstol. I den motion jag själv har skrivit utvecklar jag också argumentationen beträffande varför omläggningen inte skall ske i enlighet med förslaget. Vi har nu också hört från de partier som har gjort särskilda yttranden att man egentligen inte vill bifalla förslaget, men man fullföljer inte med att avslå det. Det tycker jag i och för sig är litet märkligt i sammanhanget. Jag skall inte ta upp mer tid med att gå in på sakfrågan. Anledningen till att jag begärde ordet, fru talman, är att jag tycker att Monica Öhman gick långt över anständighetens gräns när hon talade om den personal som berörs.
Fru talman! Vi har i detta land, tack vare att vi för närvarande har en socialdemokratisk regeringen, någonting som heter lagen om anställningsskydd. Den var borta en period under förra mandatperioden, men den är tillbaka. Om en verksamhet flyttas från de olika länsstyrelserna till tre orter i landet har man, om man har en anställning hos länsstyrelsen, också företrädesrätt till annat jobb inom länsstyrelsen. Man kan också välja att flytta. Jag förstår ju längre debatten pågår att det är Arjeplog som är stötestenen. Jag förstår det utifrån utgångspunkten att jag råkar vara norrbottning. Men Norrbotten är det enda län som har erfarenheten av att ha centraliserat bilregistret till en ort i inlandet. Varför gjorde vi det? Det kanske vi skall fundera över en sekund. Jo, det berodde på att Arjeplog hade en gruva som sin stora näring. Denna riksdag sade att det var förbjudet att leda över vattnet så att man skulle kunna ta upp den malmkropp som fanns i älven. Det betyder att gruvan skall läggas ned. Därför har riksdagen åtagit sig ett särskilt ansvar för Arjeplog. Det är bakgrunden till att man i Norrbottens län tog initiativ till att utveckla Arjeplog. Det har gått jättebra för dessa kvinnor, och det är därför regeringen nu föreslår att man skall få fortsätta i Arjeplog.
Fru talman! Monica Öhman vet mycket väl att det beslut riksdagen kommer att fatta i morgon dess värre kommer att innebära att väldigt många blir arbetslösa inom en viss tid. De har inte möjlighet att flytta vare sig till Visby, Arjeplog eller Örebro. Det är verkligheten. Monica Öhman borde kanske gå ut och se hur verkligheten ser ut för de människor som kommer att drabbas av beslutet. Anledningen till att jag gick upp i talarstolen var Monica Öhmans uttalande om att de 260 naturligtvis kommer att erbjudas jobb på de tre orterna. I nästa andetag sade hon att jobben är förbehållna de människor som finns på orterna. Det var detta det handlade om. Jag tycker att det får vara någon ordning i debatten. Man får inte förespegla opinioner eller andra i denna kammare att människor kommer att flytta till dessa orter och få jobb där. Det är inte alls detta det handlar om.

Fru talman! Jag hör att vi får ta en grundkurs i arbetsrätt. Om jobben flyttas till Visby, Arjeplog eller Örebro kommer de människor som jobbar med dessa arbetsuppgifter att erbjudas möjligheten att flytta med och utföra jobben. Det är steg nr 1. Steg nr 2 är att de anställda på länsstyrelsen mot bakgrund av sina anställningsår har möjlighet att få det lediga jobbet om vakans uppstår på den länsstyrelse där de jobbar i dag. Det är så det går till. Det är tryggheten för många människor. Jag tycker faktiskt att Dan Ericsson tar i litet grand när han talar om mina överord. Jag undrar vem som försöker ägna sig åt frieri. Jag vet att personalen på alla länsstyrelser har protesterat. Dan Ericsson säger att jag skall besöka verkligheten. Det lovar jag Dan Ericsson. Vi kan ta en färd upp till Arjeplog tillsammans och titta på hur bilregistret fungerar där.
Fru talman! Jag följer gärna med till Arjeplog för att se på verksamheten där. Vi för politik också om regionalfrågor och om hur vi skall se till att få ytterligare arbetstillfällen i regionerna. Men vad det nu handlar om är att man kommer att friställa ett antal människor runt om i landet som man kanske kunde ha hittat en bättre lösning för om exempelvis länsstyrelserna själva hade fått möjlighet att försöka effektivisera verksamheten. På grundval av ett dåligt utredningsmaterial fattas nu detta beslut. Det har inte minst framkommit i andra replikskiften. Det här är inget frieri, Monica Öhman. Det handlar inte om landshövdingarnas intresse, vilket Monica Öhman också sade. Jag agerar sannerligen inte i landshövdingarnas intresse. Nu handlar det faktiskt om ett antal människor som hotas av direkt arbetslöshet. Det är det som Monica Öhman bidrar med.
Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt att göra något inlägg i denna debatt, men jag skulle vilja göra några små allmänna reflexioner efter att ha suttit och lyssnat. Jag skulle vilja börja med att instämma i de alldeles utmärkta anföranden som gjorts både från Moderaterna, Vänsterpartiet och kds. Jag skulle vilja kommentera det som Centern säger om att man förutsätter att det skall finnas kundmottagning på precis lika många ställen som i nuvarande system. Det var det Sivert Carlsson sade. Hur skulle då den besparing som man förutsätter skall klaras med centralisering gå till? Det verkar väldigt onödigt att först centralisera verksamheten till tre orter i landet och därefter klicka ut den på precis lika många ställen som i dag, men anställa andra människor. Vad är det som avses egentligen? Det låter väldigt dubbelt och väldigt obegripligt för mig. Om vi nu skall låta bli att använda Arjeplog och framför allt Norrbotten som referensram hela tiden skulle jag vilja referera till mitt hemlän Sörmland. Där är situationen väldigt svår för människor som tidigare har arbetat inom offentlig sektor, kommunal förvaltning eller för länet. Jag har talat med människor från mitt hemlän som arbetar på bilregistret. Det har närmast beskrivits som en personlig tragedi att bli av med jobbet där. Det finns inga möjligheter att flytta. Jag skulle vilja fråga Monica Öhman om hon fortfarande insisterar på att människor skall kunna flytta från Sörmland till Arjeplog. Inget ont om Arjeplog, men man måste ändå se till var människor har sina rötter någonstans. Vad gäller ny teknik kan jag bara konstatera att man har en övertro på tekniken. När det egentligen rör sig om ganska enkla metoder slås man så pass mycket av teknikens under att man inte riktigt förstår att hantera den på ett sätt som tillgodoser hela landet på ett bättre sätt. Det gör man just genom det som Göthe Knutson sade, genom centralisering. Jag vill avslutningsvis säga att den tekniska innovationen inte är någon direkt innovation. Den är inte märkvärdig. Precis samma system skulle kunna användas på länsstyrelsenivå.
Fru talman! Jag hade faktiskt tänkt avsluta debatten, men jag kan inte göra det nu. Om Elisa Abascal Reyes hade lyssnat när jag talade om detta hade hon hört att jag sade att det inte handlar om att bygga upp några nya kontor. Då gör vi ingen vinst. Det handlar om att utnyttja postkontor och telebutiker där man har utrustningen så att man når direkt fram till bilregistret. Det är vad det handlar om. Vägverket självt sitter i dag och planerar utifrån att det på 150 orter i detta land skall finnas utrustning tillgänglig för att koppla upp sig mot bilregistret. Det är faktiskt en bättre service än vad vi har i dag med de kontor som finns på länsstyrelserna. Jag anklagas nu för att släppa ut en massa kvinnor i arbetslöshet. Det låter som att det är våldsamt många på varje länsstyrelse som sysslar med dessa frågor. Så är icke fallet. Vilket samhällsansvar har Sveriges riksdag tagit när man har skurit ner i den offentliga verksamheten tidigare? Vilket ansvar tog man när det skars ner inom sjukvård och hälsovård av olika slag? Då säger någon att det är landstingens ansvar. Men när det gäller ekonomin är det i detta hus som pengarna har dragits undan för den här verksamheten. Jag har icke hört att någon då har sagt att det på något sätt är synd om de kvinnor som blir arbetslösa.
Fru talman! Jag skulle vilja svara på det som Monica Öhman sist sade om samhällsansvar, om vi skall gå in på en så pass allmänpolitisk nivå att vi talar om vad som hänt under åren. Den kritik som Miljöpartiet främst har riktat som regeringens senaste budgetförslag är just hur det drabbar kvinnor, offentliganställda och vården. Det tycker jag är en diskussion för sig som vi inte behöver ta i dag. Vad gäller utrustningen är det som Monica Öhman säger. Men om vi skall kunna ha kundmottagning på samma sätt ute i landet som vi har haft tidigare går det inte ihop för mig att det skall skötas utan personal. Det som vi i Miljöpartiet säger är inte att det skall göras mindre effektivt eller att vi på något sätt skulle vara teknikfientliga därför att vi vill behålla de här jobben. Besparingen i sig är tvivelaktig, särskilt om man friställer människor som dessutom kommer att bli en kostnad för samhället.
Fru talman! Elisa Abascal Reyes ifrågasatte varför vi tyckte det var vettigt med kundkontaktmottagningarna ute i länen. Jag har beskrivit frågan, och den är svår. Vi är överens om det. Jag sade att Vägverket får det samlade ansvaret, att bilregisterverksamheten använder den nya tekniken, att Arjeplog och Visby får ett antal arbetstillfällen och slutligen att man nu förutsätter att det finns minst lika många ställen för kundkontakter som i dag. Det var det som fick mig att fälla avgörandet. Det förutsätter att Vägverket är så klokt, och det tror jag det är, att det vet att det ute i landet i dag finns kompetens, tjänster och annat på länsstyrelserna och att det då använder och köper de tjänsterna.
Fru talman! Det är precis det här jag menar. Då skulle regeringen väl ha kunnat sagt det rent ut i en annan proposition att Vägverket köper tjänsterna av länsstyrelserna. Men nu sparkar man människor, återanställer dem och gör en procedur av det här. Det tycker inte jag verkar särskilt vettigt. Jag förstår faktiskt inte varför Centern har tagit ställning för detta när man inser problemen.
Fru talman! Varför jag har tagit ställning för detta har jag redogjort för, och det tänker jag inte upprepa. I propositionen står faktiskt att man nästan förutsätter att Vägverket använder dessa tjänster på länsstyrelserna.

Fru talman! Först och främst vill jag säga att jag inte skall bli så långrandig att jag använder den talartid jag anmält mig för. I debatten om föregående betänkande från trafikutskottet TU23 sade jag att man kunde glädja sig åt att trafikutskottet nu äntligen fattar ett eget beslut utan att hänskjuta en massa frågor till en sittande kommitté. Nu är vi tillbaka där igen i trafikutskottets betänkande TU24 om kommunikationsforskningen. De svar som finns på de motioner som finns, och tillika i avstyrkandena, är att man hänskjuter allt till den kommunikationskommitté som skall arbeta. Jag hoppas då att den tar till vara de tankegångar och idéer som finns i de reservationer och motioner som avgetts till betänkandet. Den första reservationen som Vänsterpartiet har till detta betänkande gäller Kommunikationsforskningsberedningen. Det reservationen handlar om, och som vi har förutsatt, är att man på ett aktivare sätt skall försöka se hur man skall kunna sammanföra och göra effektivitetsvinster inom de olika trafikslag som finns i dag. Det gäller framför allt vägtrafik, järnvägstrafik och sjöfart. I dag finns det en gråzon mellan dessa delar. Var och en försöker konkurrera ut de andra i stället för att kanske bedriva forskning på ett effektivare sätt och kunna sammanstråla och göra effektivitetsvinster. Det gäller framför allt terminalhantering. Där skulle man kunna bli effektivare. Utskottet avstyrker motionen och säger att Kommunikationskommittén skall se över detta. Likadant är det med reservation 2 om tyngre fordons betydelse för miljöpåverkan. Nu vet jag att det finns en oerhört bra forskning om att få ner avgasutsläpp och komma till rätta med problemen när det gäller avgasrening på de tyngre fordonen. Jag tror att det kan komma att bli bra med en fortsatt forskning och att man driver på i frågan om miljöproblemen med tyngre fordon. Miljöpartiet. Det gäller kvinnoperspektivet i trafiksystemen. För några år sedan var hela riksdagen inbjuden till en motormässa i Älvsjö. Där visade man på ett ganska bra sätt vilka det är som åker mest kollektivtrafik, och det är kvinnorna. Det har varit väldigt dåligt när det gäller förbättring av kvinnornas situation, och det gäller framför allt kollektivtrafiken. De visade också en annan sak som jag tyckte var intressant. När en familj skaffar den andra bilen köper man en liten bil, och den skall kvinnorna ha. De gjorde ett experiment där ute där de bad framför allt deltagarna att packa en sådan bil. Det var en liten bil de hade ställt ut med två barnstolar och kassar med sådant som kvinnorna handlar. När man såg den högen stå utanför bilen tyckte man först och främst: Detta är omöjligt att få in. Men de bevisade att det gick att få in i en bil. Mannen satt och åkte ensam i en stor trafiksäker bil till och från arbetet, eller kanske med sin granne så att de åkte två, medan kvinnorna fick sitta och köra runt med dessa små bilar, som också ur många synpunkter är trafikfarligare. Det här bevisar att trafiksystemet egentligen inte är uppbyggt på det sätt som vi borde kräva. Reservation 5 som vi har i det här betänkandet gäller just-in-time-transporterna. Man lägger mer och mer över lagren på bilar. Det har medfört stora problem för framför allt yrkestrafiken som skall se till att detta kommer fram. Man straffar åkare för att det inte kommer fram. Om det händer något på vägen kan det ställa till stora problem för industrin. Detta är också något som borde ses över. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla de reservationer som jag har undertecknat, men jag kommer bara att yrka bifall till reservation 1 i detta betänkande.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 3. Miljöpartiet står givetvis bakom alla reservationer som jag har undertecknat, men av tidsskäl yrkar jag bifall bara till reservation nr 3. Det bör i ärlighetens namn understrykas att det faktiskt sker en del viktiga satsningar på kommunikationsforskningen, inte minst genom det arbete som Kommunikationskommittén för närvarande gör. Utskottet har i betänkandet om kommunikationsforskning understrukit detta. Vi i Miljöpartiet ser positivt på det. Vi i Miljöpartiet tror att betydande energi-, kostnads och tidsvinster kan göras genom tekniska förbättringar. Ett exempel på detta är att behovet av att utveckla rullande tågmateriel. Låt mig nämna ett annat mycket konkret exempel på behov av stödinsatser från samhället för att främja de forskningsresultat som redan åstadkommits och som behöver hjälp för att introduceras på marknaden. I en motion har vi pekat på behovet av att stimulera det intresse som finns för elbilar. I dag finns det ett mycket stort intresse för elbilar och hybridfordon. Men det tar sig inte uttryck i verklig efterfrågan på marknaden på grund av olika orsaker. Vi i Miljöpartiet är inte i dag beredda att styra marknaden åt ett visst håll för kraftigt. Vi ser hellre att man satsar pengar på bra information i kommunerna så att de kan planera efter dessa fordon och bra information till eventuella köpare. Vi tar alltså hänsyn till de konkurrensregler som råder i dag. Nu har visserligen några biljättar uttryckt att serieproduktion är aktuell, men vi känner alla till de problem som företaget som tillverkar Solon slåss med. De behöver 35 miljoner för produktionen och 1 miljon för att komma på fötter. Från samhällets sida måste det ses som ganska små kostnader med tanke på vilken samhällsnytta elfordonen har på lång sikt. Det har varit en stor flykt från Sverige när det gäller svenska uppfinningar. Sverige har en mycket bra uppfinnartradition som det verkligen är värt att ta vara på. Att investera i de svenska uppfinnarna och i de svenska uppfinningarna innebär en god förvaltning av det intellektuella kapital som vi faktiskt har i Sverige. Det har vi velat åtgärda genom riskkapitalfonder. Det har vi sagt i vårt budgetförslag och även i ett yrkande i anslutning till det här betänkandet. Vi har på den senaste tiden noterat att Folkpartiet gärna slår sig för bröstet när det gäller riskkapitalfonder. Vi undrar då om det kan vara så att det är intresserat av att ha riskkapitalfonder på kommunikationsområdet också. Vi tror att den kreativitet som finns hos uppfinnare och småföretagare är en mycket bra stomme i svensk ekonomi. Det är inte själva grunden, men det är en bra del av grunden. Även om Kommunikationskommittén i dag bedriver ett intensivt arbete för att planera de framtida kommunikationerna behöver vi en del forskning utanför Kommunikationskommittén. Det håller säkert många ledamöter med om. OECD gjorde en rankning alldeles nyligen. Den skulle liknas med en botten-toppen-lista, dvs. den som är sämst kommer först. Sverige hade den föga ärofulla fjärdeplatsen. Det är en stor tillbakagång när det gäller miljöutvecklingen. OECD:s egna experter säger att anledningen till den negativa tendensen är den försämrade trafiksituationen i Sverige och framför allt utsläppen från trafiken. Miljöpartiet ser mycket allvarligt på de utsläpp som förbränning av fossila bränslen ger. Det har vi också skrivit i en motion som handlar om klimatet och trafiken. Det är nödvändigt att vi redan i dag börjar tänka på hur vi skall planera framtiden. I dag diskuterade vi ett betänkande som handlade om storstadsöverenskommelserna. Det betänkandet visade på ett alldeles utmärkt sätt på behovet av nya lösningar och nya innovationer på kommunikationssidan. Framför allt med tanke på att vi nu är medlemmar i EU är det oerhört viktigt att vi tar hänsyn till detta. Vi måste på ett bättre sätt vara kompetenta nog att planera för den trafik som kommer från EU. Det gäller framför allt en ökad biltrafik. För mig är det mycket oroväckande att järnvägen håller på att förlora många marknadsandelar till lastbilarna. En annan aspekt som Karl-Erik Persson också tog upp handlar om olika samhällsgruppers behov och tillgång till kommunikationer. Riksdagen har under många år beaktat de regionalpolitiska aspekterna. Nu har vi och Vänsterpartiet en gemensam reservation som handlar om kvinnoperspektivet i trafikfrågorna. Vi vet att mäns och kvinnors resemönster skiljer sig åt, inte på grund av biologiska betingelser utan för att vi lever i ett patriarkaliskt samhälle, och det har även slagit igenom på trafikområdet. Detta har inte minst visat sig genom att så gott som samtliga branscher på trafikområdet är oerhört mansdominerade. Det är ett faktum som jag själv har upplevt genom att känna mig något ensam som tjej i vissa sällskap. Det finns även andra grupper att beakta som inte nämns i reservationen eller i betänkandet. När man planerar för storstäder bör man tänka på segregationen. Vem har tillgång till vilken trafik och på vilket sätt? Innebär en segregation i storstadsregionerna att trafikbehovet blir orättvist tillgodosett? Det vet vi inte i dag. Men vi vet att väldigt få invandrare åker inrikesflyg. Det är en liten detalj som kan vara värd att reflektera över. Miljöpartiet vill framför allt satsa på de tekniska lösningar som redan finns, inte bara i Sverige utan även utomlands. Vi vill satsa pengar för att stimulera det som finns och ta vara på det. Men vi vill även ha forskning för att kunna utveckla de uppfinningar som måste till för att lösa de miljöproblem som vi har i dag. Jag anser framför allt att vissa delar av järnvägssektorn är oerhört eftersatta när det gäller teknisk utveckling. Det är något som vi måste göra någonting åt. Jag väntar förstås precis som alla andra med spänning på Kommunikationskommitténs slutbetänkande. Jag hoppas också att riksdagen kommer att ta några bra initiativ på det här området. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! En förutsättning för utveckling och välfärd i vårt samhälle är att vi kan förflytta oss. All förflyttning innebär samtidigt risker och förbrukning av resurser. Den forskning som bedrivs i dag inom kommunikationens verksamhetsområde är därför oerhört viktig för att minimera riskerna och för att spara resurser och miljö. Syftet med den statliga kommunikationsforskningen är att den skall bidra till att uppnå de mål som statsmakterna har lagt fast. Den skall även skapa handlingsberedskap för de problem som inte kan förutses i dag. Den skall också säkerställa tillgång på fungerande forskningsmiljöer och kompetenta forskare. Nuvarande riktlinjer för forskningen lades fast våren 1993 och gäller t.o.m. 1995/96. De inriktas främst på transporter, post och telekommunikationer. Beslutet 1993 innebar bl.a. att mer resurser tillfördes till kommunikationsforskningen. Forskningsanslag anvisas av riksdagen till Kommunikationsforskningsberedningen och Statens vägoch transportforskningsinstitut, VTI. Dessutom anvisas medel för statistik och prognoser inom trafikområdet. VTI representerar en värdefull forskningsresurs och forskningsmiljö genom sin tvärvetenskapliga uppbyggnad och den kontinuitet som finns i verksamheten. Man utför en kvalificerad tillämpad forskning och utveckling åt myndigheter och andra uppdragsgivare. Verksamheten finansieras främst med uppdragsintäkter, men också med anslag. KFB, Kommunikationsforskningsberedningen har till uppgift att planera, initiera och samordna övergripande forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet. Den skall också svara för information och dokumentation inom forskningsområdet. KFB fick ändrade uppgifter och mål i och med riksdagens forskningspolitiska beslut 1993. Beredningen har nu lagt fast en femårig inriktningsplan som utgör en grund för det fortsatta arbetet. I och med vårt EU-inträde blir Sverige fullt ut delaktigt i de gemensamma forskningsprogram som bl.a. omfattar transportområdet. Det medför att vi avlastas kostnader som vi tidigare haft för att delta i särprogrammet för transportforskning. Därför föreslås också en besparing med motsvarande belopp. KFB får däremot ett ökat anslag för att kunna bedriva forskning inom telekommunikations och informationsteknikområdet. Det program KFB redovisat ger oss en god grund för att bredda forskningsbasen inom detta område. Det skall ses som en överbryggningsinsats inför ett mer samlat ställningstagande till informationsteknisk forskning i en kommande forskningsproposition. Mot bakgrund bl.a. av informationsteknikens växande betydelse och strävan att tillämpa en helhetssyn på kommunikationerna föreslås att DPU:s, Delegationen för prognos och utvecklingsverksamhet, analys och planeringsuppgifter utvidgas till att omfatta hela kommunikationssektorn. Det innebär att DPU ges ansvaret för att ställa samman de planerings och beslutsunderlag som statsmakterna behöver inom alla delar av kommunikationssektorn. Därmed skapas bättre förutsättningar för att beslutsunderlagen skall tillgodose behovet av en helhetssyn på området. DPU är också fr.o.m. innevarande budgetår ansvarigt för officiell statistik inom området transporter och kommunikationer. Trafikutskottet anser att det finns betydande fördelar med att ge DPU ett samlat ansvar för hela kommunikationssektorn. Vi har heller inget att erinra mot förslaget att ombilda DPU till myndighet. Forskning inom kommunikationens verksamhetsområde bedrivs på flera håll. Regeringens kommunikationskommitté, benämnd kom-kom, har i uppdrag att lägga fram förslag till en nationell plan för kommunikationerna. Det innebär att transportsystemet som helhet behöver analyseras, liksom hur ett miljöanpassat transportsystem skall kunna åstadkommas. Vidare säger t.ex. tidningen Ny Teknik att Ericsson är bäst på att satsa på FoU i förhållande till sin försäljning. Vägverket och Banverket forskar inom sina respektive grenar. Vi har också TFK som bl.a. tillsammans med NUTEK och SLI forskar om logistik. Detta program går ut på att effektivisera flödet från ax till limpa. Här betraktar man hela verksamheten som ett sammanhängande system av material eller produktflöden, från råvara till slutkonsumtion. Detta benämns flödeseffektivitet och är en utveckling av "just in time", som ju för det mesta handlar enbart om transporter. Fru talman! Låt mig kort beröra den forskningsinriktning som KFB har. Det är KFB:s uppgift att inom den tilldelade ramen prioritera mellan olika teman.

Och inte minst, inom vilka sektorer vi behöver satsa av allmänna medel. Inom KFB:s programområde Fysiska transporter forskar de om delprogrammet godstransporter. Härunder kommer frågeställningar om tung trafiks miljöproblem och energiförbrukning in. Dessa frågor belyses också inom tvärprogram B. Det krävs en långsiktighet och ett väl utvecklat samarbete mellan alla berörda intressenter för att klara en omställning till ett miljöanpassat kommunikationsväsen. På bränslesidan forskas det mycket. Bl.a. stöds teknikupphandlingen av el eller hybridbilar av Det är inriktat på att utveckla en personbil och en lätt lastbil/minibuss. På NUTEK:s initiativ bildades redan KFB forskar också inom detta område genom programmet för forskning, utveckling och demonstration av el och elhybridfordon. Det är användbarheten av elbilen i praktiskt bruk och kostnad för inköp och drift som betyder mycket för vilket genomslag elbilarna kan förväntas få i framtiden. KFB har vidare ett delprogram, Biobaserade drivmedel. Detta program rör användning av motoralkoholer. Resvanor hos människor skiljer sig såväl mellan kön som ålder som inom olika geografiska områden. De resvaneundersökningar som genomförs innebär att kunskaper om olika personers och gruppers behov fördjupas. Kvinnor åker förhållandevis mycket kollektivt. Det ser man framför allt vid rusningstid i Storstockholm. Nya transportsätt diskuteras, t.ex. snabbspårväg. En analys av detta utarbetas för närvarande av ECMT inom EU. Man har gjort en första studie från sex länder. Det är angeläget att kommunikationsforskning i framtiden kan inriktas på frågeställningar som särskilt gäller kvinnor och kommunikationer. Det är en viktig jämställdhetsfråga som inte bara gäller fysiska transporter utan även telekommunikationer. Tänk vad underbart att i en framtid kunna göra de vardagliga inköpen via terminal innan man går hemifrån på morgonen, för att sedan ha varor att hämta efter arbetet. Fru talman! För att Sverige fortsättningsvis skall kunna använda goda kommunikationer som tar hänsyn till såväl människor som miljö är det viktigt att vår forskning håller en god standard. Jag har här försökt ge en inblick i den verksamhet som pågår. Med den inriktning som forskningen har i dag, med dess program och teman kommer det att hjälpa oss att planera för framtida behov av goda kommunikationer i Sverige. Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan och således avslag på samtliga motioner i betänkande
Fru talman! Jag tror att Christina Axelsson och jag trots allt är överens. Men eftersom hon den här gången talar som företrädare för majoriteten skulle jag vilja ställa några frågor till henne. Vi har liksom regeringen uppmärksammat problemet med förbränning av fossila bränslen. Detta har t.ex. Anna Lindh noga följt upp genom att fortsätta den borgerliga regeringens arbete vad gäller Sveriges åtagande med anledning av klimatkonventionen. Miljöpartiet har föreslagit ett stoppdatum. 1999 skall alla nyproducerade bilar som drivs med fossila bränslen även kunna drivas med biobränslen eller el. Jag vill fråga socialdemokraterna och Christina Axelsson: Ni har avstyrkt vårt förslag, är ni beredda att sätta något annat datum eller är ni helt emot detta? Vilka lösningar kan ni i så fall tänka er att ha i stället för att avlasta luftrummet?
Fru talman! Vi har inte tagit ställning till när i tiden man kan bestämma ett datum beroende på att vi inte har kommit så långt i forskningen än. Jag kan säga så mycket att det pågår ganska omfattande försök i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där använder man elbilar och elhybridfordon till olika verksamheter för att testa hur det fungerar. Sedan är det naturligtvis fråga om vad bilarna kan och orkar med. Det får man se på sikt. Det forskas i alla fall mycket inom detta område.
Fru talman! Det finns ganska många internationella exempel på hur man lyckats hantera detta med datum när det gäller nyproducerade bilar. Slutsatsen blir alltså att socialdemokraterna inte är beredda att sätta ett datum eller använda lagliga påtryckningsmedel för att påskynda processen mot miljövänligare transporter.
Fru talman! Jag kan bara svara att vi inte är det i nuläget. Men som jag sagt satsar vi pengar på forskning kring elbilar och elhybridbilar.

Fru talman! Om detta stycke akt, det finns ej stort att säga men på politiskt vis, vi talar som vi pläga om huru tyngre fordon förbrukar mycket soppa och hur på bästa sättet fossila bränslen stoppa. Som synes har i detta stycke M ej skrivit men i en ann motion som vi har väckt och drivit så har vi om bilismen sagt, väl passande i denna akt att konsekvenser av bilismen och den starka pakt som ingåtts mellan bil och människa utredas bör. Med detta avses icke, att forska hur vi kör, men hur den brusande och snabba tid vi lever i med ökad rörlighet, och starkt behov att vara fri får konsekvenser ock i vårt förhållande till bilen familjens sociala liv, ja, hela levnadsstilen. Så var mitt budskap slut, jag skall ej yrka blott hoppas någon forskare skall få den styrka att snart med frejdigt mod i detta uppslag taga fatt måhända kan det resultera i en - doktorshatt. Tack!

Fru talman! I förra veckan anordnade Riksbankens jubileumsfond ett seminarium med anledning av OECD:s senaste rapport från det s.k. indikatorprojektet. Arbetet, som pågått i flera år som underlag för rapporten, syftar till att göra jämförelser mellan utbildning och arbetsmarknad i olika länder. Nu liksom tidigare anser jag att det finns goda skäl för Sverige att ta intryck av de resultat som redovisas. Sverige tillhör de länder som lägger ned mest pengar per elev på grundskola och gymnasium. Men när det gäller högre utbildning ligger Sverige under genomsnittet. Vi ligger bättre till när det gäller forskning. I Sverige är det också relativt få som har minst treårig universitetsutbildning. Bättre är resultatet för vår del när det gäller korta universitetsutbildningar. Sverige ligger på artonde plats av 23 när det gäller den s.k. examensfrekvensen från treåriga universitetsutbildningar. Antalet utexaminerade tekniker och naturvetare är bland de lägsta i världen. Det finns mycket att diskutera och förklara kring denna typ av rapporter och kring statistiken. Dessutom gäller resultaten ofta några år tillbaka i tiden. Den stora satsning på högre utbildning som den borgerliga regeringen genomförde kommer t.ex. att ge positiva resultat som så småningom syns också i Men vi måste vara realistiska. Det räcker inte. Skall vi i Sverige i ett längre perspektiv hävda oss internationellt krävs ett målmedvetet, långsiktigt och konsekvent arbete för att bygga upp kompetensen. Snabba kast och politiska piruetter är till skada i det sammanhanget. Mycket allvarligt är det naturligtvis att den socialdemokratiska regeringen som en av de första åtgärderna börjar med att dra ned på anslaget till högre utbildning och forskning. Socialdemokraterna kommer säkert i dag liksom tidigare att hänvisa till det ekonomiska läget och nödvändigheten av att sanera statens budget. Det är en enkel, kameral inställning, men det är tyvärr ingen strategi som stärker Sverige på lång sikt. Jag har ärligt undrat väldigt mycket över vart den socialdemokratiska regeringen syftar med sina förslag. Läser man betänkandet får man veta att ambitionen är att öka människors möjligheter till utbildning. Det är ju bra. Men Socialdemokraterna måste faktiskt förklara på vilket sätt människors möjlighet att skaffa sig en akademisk utbildning ökar om man drar ned på anslagen. Socialdemokraterna måste naturligtvis förklara på vilket sätt studier för fler underlättas när nivåerna i studiemedlen minskas. Sanningen är att det inte blir enklare för de många - tvärtom. Man kan naturligtvis också undervisa fler för mindre pengar. Det är något som vi borgerliga politiker många gånger har varit med om att besluta. Man kan effektivisera. Det nya resurstilldelningssystemet syftar ju till det. Men regeringens politik, som innebär att fler skall utbildas för ännu mindre pengar trots de stora effektiviseringar som genomförts och trots den volymökning inom den högre utbildningen som genomförts under senare år, handlar i klartext om att Socialdemokraterna accepterar en devalvering av undervisningens kvalitet. Kvantitet går före kvalitet. Vi moderater anser att Socialdemokraterna växlar in på en farlig väg. Vi är helt överens om att det är nödvändigt att fler förmås läsa vidare på högskolor och universitet, men kvalitetskraven måste klaras. Om svensk utbildning och forskning skall vara till verklig nytta för oss måste de hålla högsta internationella klass - varken mer eller mindre. I det sammanhanget vill jag gärna kommentera det utbildningsministern i en interpellationsdebatt sade härförleden. Han sade nämligen att forskningen måste vara samhällsrelevant. Jag vill påstå att utbildningens och forskningens kvalitet är det som är avgörande för samhällsnyttan. Halvdåliga resultat eller mindre briljanta slutsatser i forskningen är t.o.m. någonting som skadar samhället och samhällsutvecklingen. Därför måste det vara vårt ansvar här i riksdagen att på olika sätt lyfta fram och understryka vikten av hög kvalitet när det gäller högre utbildning och forskning. Men det är uppenbart att Socialdemokraterna inte har den uppfattningen. Socialdemokraterna vill t.ex. inte införa den s.k. kvalitetspremien i resurstilldelningssystemet. Det är konsekvent om kvalitetsfrågorna skall prioriteras ned, men det är fel. Att högskolor och universitet utvärderar och mäter resultaten i sin verksamhet är centralt. Det är också läroanstalterna själva som måste ha det avgörande ansvaret för det. Men jag är övertygad om att arbetet inte hade utvecklats så snabbt och i rätt riktning om inte den borgerliga regeringen satt press på skolorna. Vetskapen om att en kvalitetspremie skulle komma har haft positiv effekt. När det är sagt vill jag inte påstå - jag kommer inte att göra det - att detta viktiga arbete som nu sker ute på högskolor och universitet läggs åt sidan om kammaren följer regeringens förslag. Universitet och högskolor är mycket klokare än så. Däremot finns det en risk för att tempot minskar. Det är nog så illa. Nu är regeringens förslag att inte införa någon kvalitetspremie bara ett av flera förslag i samma riktning. Regeringens vidgade ambitioner när det gäller att utse egna representanter i högskolornas styrelser och möjligheten att utse professorer, liksom utbildningsministerns signaler om förändringar i antagningssystemet till högskolan, är andra exempel på samma linje. Det mest uppseendeväckande förslaget hittills har vi i ett av de betänkanden vi skall behandla i dag. 9 000 vuxna i naturvetenskap och teknik är ett politiskt hugskott - varken mer eller mindre. Att mitt i en neddragning av resurserna till högre utbildning och i en tid när svångremmen dras åt för studenterna ordna en gräddfilsutbildning utan att ha gjort klart för sig vilka förkunskapskrav, avgränsningar och mål som skall gälla är inte bara utmanande utan direkt oseriöst. Det som nu föreslås av utskottets majoritet är en bearbetning av Carl Thams förslag. Jag tycker att det är bra. I budgetpropositionen begärde utbildningsministern pengar för denna arbetsmarknadspolitiskt motiverade engångsinsats motsvarande kostnaderna för ett större universitet. De som skulle förmås att ta plats i denna satsning skulle ha minst fem års yrkeserfarenhet. Om de kom från gymnasiets S respektive E program kunde man tänka sig att de behövde förutbildning, sades det. Om utbildningen hade regeringen en enda sak att säga - den kunde vara kortare eller längre. Riktigt vad den skulle syfta till, utöver att allmänt bidra till att fler läser naturvetenskapliga och tekniska ämnen, framgick inte. Det hade man ingen uppfattning om. Jag förstår att utbildningsministern i det läget bekymrade sig över möjligheten att rekrytera studerande, trots arbetsmarknadsläget. Därför klämde man till med en rejäl morot: ett arvode på 12 000 kr i månaden i två år och vips hade ytterligare en variant i ett brokigt studiemedelstäcke skapats. Förslaget skapade en väldigt livlig debatt, och regeringen fick med rätta kritik. Jag behöver inte nämna att vi moderater naturligtvis hörde till kritikerna. En månad senare, efter förhandlingar med Vänstern, tvingades regeringen till reträtt. Det finns nu ett annat förslag som vi behandlar. Det skall nu handla om minst treåriga utbildningar och sådana som leder fram till ingenjörsexamen inklusive påbyggnadsår, civilingenjörs-, kandidat eller magisterexamen med huvudsaklig inriktning mot naturvetenskap och T-inriktning framhålls som ett bra alternativ. Satsningen skall rikta sig enbart till dem som har arbetslivserfarenhet, och det kan gälla personer som saknar högskoleutbildning alternativt sådana som inte har en naturvetenskapligt/teknisk inriktad utbildning tidigare. Studerande som saknar behörighet för studierna skall ges möjlighet att gå en behörighetsgivande förutbildning. Man har alltså rett ut litet grand om förkunskapskrav och annat. Regeringen har också tvingats överge idén om det frikostiga arvodet på 12 000 kr i månaden, och skam hade det varit annars. Förslaget har ersatts av att de studerande skall erbjudas svux, särskilt vuxenstudiestöd, under tre års studier. Detta är också mycket frikostigt i jämförelse mot vad som gäller för huvuddelen av dem som läser vid universitet och högskolor, men det är ändå en tillnyktring i förhållande till januaripropositionen. Vi moderater avvisar emellertid även det nya förslaget från Socialdemokraterna. Felet med förslagen är att de är orättvisa, samtidigt som de bidrar till att förlänga alternativt försena utbildningstiden, när det önskvärda är det motsatta. I praktiken innebär det att Socialdemokraterna nu föreslår att ungdomar som inte läst vidare utan gått ut i förvärvslivet i efterhand skall få frikostiga bidrag för att skaffa sig ett akademikeryrke, medan andra som har läst enligt normala villkor fått leva med en lägre standard under flera år för att sedan tvingas släpa på dryga studieskulder. Hur detta faktum påverkar framtida generationer i deras val kan man fundera över, men det viktiga är att slå fast att vi moderater anser att studiemedel skall hålla för höga krav på förutsägbarhet och att de skall bygga på rättvis fördelning mellan olika individer. När det gäller själva utbildningen är det naturligtvis bra om fler utbildar sig inom naturvetenskap och teknik. Här har vi brister, det vet vi. Men det är inte vettigt att lägga enorma resurser på en relativt liten grupp vuxna, samtidigt som man undergäver det som skulle kunna ge dessa utbildningsområden mer kraft i den ordinarie utbildningen. Jag har valt att ganska ingående beskriva förslagen och utvecklingen när det gäller de 9 000 platserna av flera skäl. För det första visar det att regeringen inte har någon långsiktig utbildningspolitik, vilket är förödande. Framtiden kommer att ställa mycket höga krav på kunskap och kompetens inom alla områden, och det behövs ett kunskapslyft i Sverige, varken mer eller mindre. Vi skall inte ligga i OECD:s mittfält, på väg ut ur elitserien. Vi skall upp på prispallen. Det är vår plikt här i riksdagen att göra klart för svenska folket att denna ambition att ligga främst när det gäller utbildning och forskning faktiskt t.o.m. är viktigare än att vinna hockey-VM. En parentes i sammanhanget är att det finns tidigare undersökningar som gjorts som visar att Finland ligger före oss också i en del läskunnighetsundersökningar. Vi har en del att göra på området. För det andra visar turerna med de 9 000 platserna på allvarliga brister i regeringens insikter om vilka villkor som måste ställas på stora satsningar av detta slag inom utbildningsområdet. Man får ett intryck av att regeringen först bestämde hur många som skulle erbjudas plats, därefter funderade över hur mycket betalt studenterna behöver under studierna och så småningom funderade över utbildningsbehov och hur utbildningens innehåll skulle utformas. Det är att börja i alldeles fel ände. För det tredje avslöjar denna fråga att den politiska klåfingrigheten och taktiserandet prioriteras för att dölja effekterna av de besparingar som regeringen föreslår och som vi moderater är emot. Taktik är förvisso inget socialdemokraterna är ensamma om att använda sig av här i kammaren, men det är i vart fall min skyldighet som oppositionspolitiker att säga att så lätt lurar ni oss inte. För det fjärde visar frågan att massiv kritik från oppositionen ger resultat, även om de är blygsamma. Det är viktigt mot bakgrund av den socialdemokratiska utbildningspolitikens brister. Fru talman! Vi moderater har många viktiga reservationer till betänkandet. De håller vi givetvis fast vid i sak. Däremot respekterar vi kammarens arbetssituation och begränsar därför vårt yrkande till den första av reservationerna. Andra moderater kommer att ta upp en del av de frågor som vi tycker är särskilt viktiga och som jag inte har haft möjlighet att ta upp här.

Fru talman! Jag tror att vi just nu upplever ett av de tillfällen som efteråt kommer att ses som avgörande och att man kommer att säga: Då valde vi framtid för vårt land. Det gäller hela ekonomin och den utveckling vi står för i Sverige, men det gäller också mycket tydligt utbildningen.

Det är det avgörande vägvalet för Sverige. Det förutsätter att vi alla samlar oss till en mycket kraftfull satsning. Många gånger när man lyssnar på den politiska debatten - och jag tror säkert att det kommer att bli så i dag också - skulle man kunna tro att det i stället var en annan fråga som var viktigast för Sverige, nämligen om Socialdemokraterna har gjort fel eller Moderaterna har gjort fel. Ingen talar om vad som är rätt, och ingen talar om vad vi behöver göra. Socialdemokraterna säger att huvudproblemet för Sverige är att Moderaterna är så farliga, och Moderaterna säger att huvudproblemet för Sverige är att Socialdemokraterna gör så fel. Jag tror inte på någondera. Jag tror att felet är att Sverige ännu så länge inte har lyckats åstadkomma den avgörande samling som behövs för att vi skall föra in Sverige på den utveckling som behövs. Jag tänkte ta upp fyra punkter som anknyter till det vi talar om i dag. Den första punkten gäller dimensioneringen av utbildningen. Skall vi kunna skapa den kunskapsnation jag talar om måste vi se till att fler kan utbildas. Vi måste dimensionera utbildningen så att fler får plats i den. Det är därför som Centern har tagit upp frågan om att se till att det blir tillräckliga resurser för grundutbildningen. Det är därför som Centern har drivit kravet på att vi skall bygga ut högskolan med fler platser. Det är därför som Centern tar upp en mindre men viktig fråga som gäller sommaruniversiteten. Vi är mycket kritiska mot att Socialdemokraterna genomför denna ryckiga satsning på naturvetenskap och teknik som riskerar att bli en improvisation. Men Centern stödjer däremot att vi bygger ut den högre utbildningen och ser till att fler får plats. Om vi skall klara av mer utbildning för fler kommer vi också att behöva en effektivisering. Det kommer inte att vara realistiskt att säga att varje plats i fortsättningen skall få kosta oförändrat lika mycket. Centern har kritiserat att den socialdemokratiska regeringen skär för mycket. Men jag tror också att det är en orealistisk hållning från Moderaterna att säga att det inte skall ske något alls. Det kommer att behövas en effektivisering. Det vet vi om vi lämnar retoriken och ägnar oss åt verkligheten i stället. Den andra punkten jag vill ta upp är kvaliteten i utbildningen. När fyrklöverregeringen arbetade satsade vi på att genomföra ett nytt resursfördelningssystem. Där ingick en kvalitetspremie och ett prestationsrelaterat fakultetsanslag. Det var en helhet för att skapa bättre prestationer och bättre kvalitet. Jag tror inte att man kan säga att allt det vi ville göra var perfekt. Jag tror att det vi föreslog också kan behöva vidareutvecklas, men jag tycker att fyrklöverregeringen genomförde en viktig reform. Jag tycker att det är dåligt för Sveriges utveckling som kunskapsnation att socialdemokraterna om igen bara vill riva upp och återställa. Kan ni inte ha litet mer spännande tankar på utbildningsområdet? För det tredje tror jag att Sverige måste skapa en infrastruktur för kunskap. Jag tänker inte minst på de mindre och medelstora högskolorna runt om i vårt land. De drabbas ofta av en mycket fördomsfull kritik som bygger på ett gammaldags akademiskt synsätt där man inte har förstått de nya möjligheter som skapas med ny teknik, med möjligheter till samverkan i nätverk och möjligheter till nya arbetssätt. Socialdemokraterna tar några försiktiga steg i rätt riktning. Moderaterna lyfter fram en litet försiktig kritik. Ingetdera är särskilt spännande. Ännu så länge händer väldigt litet. Det behöver ske mycket mer. Vi i Centern har fört fram flera förslag som Erik Arthur Egervärn kommer att utveckla senare i dag. För det fjärde behöver vi en kraftfull satsning på forskning och utveckling. Här skedde också viktiga förändringar under fyrklöverregeringens tid. Även om det nu sker en mindre besparing, åstadkom vi trots allt ett bestående lyft för forskning och utveckling i den regering där vi medverkade. Det har varit viktigt för Jag tycker att det är viktigt att skapa konsekvens och klarhet för forskningens fortsatta möjligheter. Jag tycker att socialdemokraterna har fått de forskningsstiftelser som bildades genom löntagarfondsmedel på hjärnan. Ni riskerar att bara skapa oklara villkor för forskningen genom att gång på gång försöka hitta sätt att riva upp och återställa. Sluta med upprivandet och återställandet! Och sluta också med att skapa strid, och skapa i stället samling! Då kan vi skapa den utveckling som behövs för Sverige. Centern vill göra det avgörande vägval för Sverige som jag har beskrivit. Vi vill utveckla landet till en ledande kunskapsnation. Det förutsätter det jag talat om, dvs. en utbyggnad av högskolans och universitetens dimensionering, framför allt med inriktning på de mindre och medelstora högskolorna. Det förutsätter en satsning på kvalitet. Det är inte bara kvantitet som skall räknas. Det kräver att vi skapar en infrastruktur för kunskap över hela landet, och det kräver att vi fördjupar satsningen på forskning och utveckling. Detta är en strategisk framtidsfråga för vårt land. Det kräver konsekvens i stället för att vi slår in på än det ena än det andra stickspåret. Vi måste skapa en strömfåra för Sveriges utveckling i stället för dåliga och tvära kast mellan höger och vänster. Jag är övertygad om att det kräver samling i stället för ett ofruktbart skyttegravskrig mellan höger och vänster. Jag vill också kort kommentera ytterligare några punkter som finns med i utskottsbetänkandet. Vi i Centern har tillsammans med Folkpartiet och kds reserverat oss för en bättre satsning på informationsteknik i skolväsendet. Mot bakgrund av det jag har beskrivit är det ganska lätt att förstå varför vi har gjort det. Vi tror att det är en kompetens som är avgörande för framtiden. Vi har också tillsammans med Miljöpartiet reserverat oss för en del pengar till Kungälvs Waldorfseminarium. Jag tror att det är mycket viktigt att ställa höga krav på kvalitet, men man måste också satsa de pengar som gör det möjligt att uppnå den kvaliteten. Jag menar att vår reservation beskriver en sådan linje. En tredje punkt jag vill nämna gäller tandläkarutbildningen. Där har vi gjort ett särskilt yttrande. Det är också ett exempel på hur statsmakten med ryckiga spelregler ändrar villkoren för enskilda studerande, och det är inte bra. Till sist vill jag nämna högskolans antagningssystem. Där har Centern valt att inte reservera sig. Det beror på att vi menar att en utvärdering också kan leda till förnuftiga förändringar. Men som var och en förstår - och jag vill säga det tydligt efter det anförande jag har hållit - är det inte en signal om att Centern skulle vara beredd att medverka till att socialdemokraterna om igen river upp och återställer. Det är inte bra för Sverige. Vi behandlar nu utbildningsutskottets betänkanden 15, 12 och 13. Centern har ställt sig bakom många reservationer och fortsätter att göra det även om jag nu bara yrkar bifall till reservation nr 6 i betänkande

Fru talman! Andreas Carlgren sade att Sverige söker sin väg med betoning på utbildning och forskning. Jag vill påstå att den förra borgerliga regeringen gjorde mycket tydligt att det måste vara en väg byggd på kvalitet i kunskap och forskning. Nu gör man i vissa fall avsteg från den vägen. Men nog måste väl ändå Andreas Carlgren hålla med mig om att vägen är vald. Fru talman! Folkpartiet har accepterat de besparingar som nu görs inom högskolan när det gäller grundutbildning och forskning. Jag vill klart markera att det inte har skett utan kval. Men det är ett realistiskt accepterande av fakta om landets ekonomi. Högskolan har byggts ut, sedan 1990 med 30 %. Detta har kunnat ske genom att man samtidigt har fått ett stort eget ansvar för resurser. Det har inneburit möjligheter till lokala prioriteringar och rationaliseringar. Vi menar att utbyggnaden måste fortsätta så att en mycket högre andel av varje årskull på sikt får möjligheter till en högre utbildning av något slag. Vi behöver fler högskoleutbildade. Vi behöver också fler forskarutbildade i näringslivet och inte minst inom universiteten och högskolorna själva. Forskningen fick under den förra mandatperioden ett betydande tillskott för långsiktig expansion inom områden av stor strategisk betydelse för landet genom forskningsstiftelserna. Där delar jag Andreas Carlgrens uppfattning. På mig gör det socialdemokratiska partiets agerande intryck av att man har fått forskningsstiftelserna på hjärnan. Det verkar som om bara de var borta var allting löst. Så är det ju faktiskt inte. Den avisering om fortsatta besparingar för forskningen som regeringen gör i sin proposition kommer vi folkpartister att granska mycket noga utifrån den vikt för samhällets utveckling som vi ger forskningen. Det gäller inte minst grundforskningen. Visserligen står andra finansiärer än staten för huvuddelen av forskningsanslagen, men det gäller inte den fria, sökande och rena grundforskningen. Folkpartiet har inte det minsta emot att forskningsfinansiärer samarbetar, som aviseras i propositionen, men det skall faktiskt inte vara under hot om nerdragning av någon samarbetande parts anslag. Vi ser med förväntan fram emot det resultat som utredaren kommer fram till om balansen mellan olika finansiärer, t.ex. privata, internationella, forskningsråd, fakultetsanslag, sektorsanslag och stiftelseanslag. Det kan faktiskt leda till en diskussion om en helt förändrad organisation för hela forskningen. Att öka antalet platser är inte nog. Innehållet i högskoleutbildningarna måste hålla en hög kvalitet. Kunskapsstandarden måste vara hög, högre än i konkurrerande länder. Men det räcker inte med detta. Jag har här tidigare sagt att för mig och för Folkpartiet har högskolan också ett etiskt ansvar. Förutom kunskaper av hög kvalitet skall de som genomgår utbildning även föra med sig ut i livet en humanistisk människosyn, civilkurage och en vilja till nationellt och globalt ansvarstagande samt dessutom en lust att lära, som man kan sprida ut i omgivningen och i samhället. Jag vet att det är som att svära i kyrkan att säga att utbildningarna i högskolan är det allra viktigaste av de uppdrag som en högskola har. Jag har blivit mer och mer övertygad om detta ju mer jag har sett och lärt. Jag har därför, trots att jag vet vi skall debattera detta om 14 dagar, här velat markera högskolans grundutbildningsroll. Men vi kommer tillbaka till den frågan. Folkpartiets besparingar har samma storlek som regeringens, men Folkpartiet har gjort andra prioriteringar. Det gäller främst ökningen av platserna för naturvetenskap och teknik. Vi anser t.ex. att alla utbildningar, även idrottsliga och konstnärliga liksom även folkbildningen, skulle ha varit med om att göra besparingar. Vi anser också att förslaget om många nya platser på en gång ger en ryckighet som inte är bra för vare sig de studerande eller högskolorna. Förslaget skapar trots utskottets ingripande en puckel, som vi inte tror att det är möjligt att klara med bibehållen kvalitet för studenterna och med rimliga krav på högskolesystemets elasticitet. Folkpartiet ser positivt på att regeringen nu preciserat att utökningen skall vara långsiktig och minst treårig, men vi har hela tiden hävdat att de som får en plats också måste kunna få ta en examen. Detta borde få gälla även Sommaruniversitetet, som av de människor som planerar på litet längre sikt och som har långa sommarsemestrar skulle kunna utnyttjas för erhållande av en examen. Vi har i reservationerna nr 18 och 28 föreslagit en minskning av hastigheten i utökningen för att ge högskolorna en rimlig chans och att i stället samtliga satsningar görs permanenta. Jag yrkar bifall till reservation 18. Det är bra att utskottet gör ett tillkännagivande som aktualiserar det som sägs i högskoleförordningen om underrepresenterat kön vid urval av utbildningar. Men var det verkligen behövligt? Det stadgas ju faktiskt om detta i högskoleförordningen. För att gå in på ett litet sidospår kan jag inte låta bli att kommentera Vänsterpartiets motion och reservation om avgiftsfri högskola. Vi har en sådan, och såvitt jag vet har ingen tänkt föra in något annat. Men Vänsterpartiet får det att låta så enkelt - om högskolan fortsätter att garanterat vara avgiftsfri, försvinner den sociala snedrekryteringen. Så enkelt är det inte. Vi måste diskutera också de övriga och mycket mer betydelsefulla faktorerna i bakgrunden till den sociala snedrekryteringen, t.ex. föräldrayrkenas betydelse, utbildningsnivån i hemmet, omhändertagandet i och mötet med skolan från allra första dagen redan i förskolan. Jag tycker att det säger oss att vi behöver höja utbildningsnivån för alla. Hela skolgången är betydelsefull. Vad gäller nya högskolor, som berörs i våra motioner nr 5, 10 och 57, har jag i motsats till Andreas Carlgren den uppfattningen att Sverige har en infrastruktur för kunskap, med kvalitet i högsätet. Det är mot den bakgrunden de nya mindre och medelstora högskolorna, som jag föredrar att kalla de nya högskolorna, har etablerats och successivt har byggts ut. De har också successivt stärkts när det gäller de kvalitetskriterier som man hårt måste hålla fast vid. All högskoleutbildning vilar på vetenskaplig grund med förankring i forskning, men det är inte självklart att landet har resurser som medger att alla högskoleorter har en egen forskningsorganisation. Det är kanske inte heller nödvändigt, om man kan bli bättre på att samarbeta och ta vara på varandras kompetenser med ömsesidig respekt. Successiv utveckling i samarbete med universiteten måste bygga på respekt för varandras villkor och särart. Jag tycker faktiskt att universiteten ofta sätter sig på sina höga hästar och pekar med hela handen i stället för att bjuda in till samarbete. Jag tycker också att de är dåliga på att se grundutbildningarna vid de nya högskolorna som en för samhället gemensam resurs och använda dem liksom på att anstränga sig för att lotsa dessa utbildningar in i forskarutbildning och vidare in i en vetenskaplig utveckling. Vi har i vår reservation 10 framhållit att vi tycker att det behövs någon sorts strategisk plan för hur vårt högskolesystem skall byggas ut, varvid man använder sig av de erfarenheter som vi har av de nya högskolornas uppbyggnad i Umeå och Linköping och som dessutom tar hänsyn till den tekniska utvecklingen och funderar litet på de visuella möjligheterna i framtiden. Nya högskolor står ofta för den förnyelse som landet behöver. Studenterna trivs. Många har en bredare riksrekrytering än universiteten. De samarbetar också på ett mycket naturligt sätt med sin omgivning. De använder IT i undervisning och forskning, och de är bra på att bygga nätverk. Trots att de på alla de här områdena är bra, tycker jag att man kan uppfatta att de saknar självförtroende. Det verkar som om hela deras status och framtid hänger på om de har egna forskningsresurser och som deras utbildningar inte dög utan sådana. Om igen: All högskoleutbyggnad skall vila på vetenskaplig grund, men det betyder inte att alla högskolor måste ha egna forskningsresurser. Resurserna måste byggas upp i den takt som samhället ekonomiskt, kvalitativt och personellt förmår upprätthålla med fortsatta strikta kvalitetskrav. Annars gör vi oss själva en björntjänst. Jag yrkar bifall till reservation 57. Fru talman! Jag vill avsluta med att säga några ord om doktorandtjänsterna, som behandlas dels i betänkande nr 15, dels i betänkande nr 13. Jag vill i anslutning till det yrka bifall till reservation 1 vid betänkandet UbU13. Jag trodde inte mina ögon när jag läste förslaget att en socialdemokratisk regering när vi äntligen var framme vid att avskaffa utbildningsbidrag backar och återigen öppnar för denna möjlighet. Jag trodde faktiskt inte det. Man har hållit på med detta sedan 80 talet, alltsedan Lennart Bodström var utbildningsminister, och man har hela tiden - med utskottet i takt med utvecklingen - flyttat fram positionerna. Jag menar att den markering som nu görs av att man, visserligen under en övergångstid, accepterar detta är fel signal, herr minister. Fru talman! Jag har på grund av dålig planering visserligen en och en halv sida kvar av mitt manuskript, men jag vill nu avslutningsvis peka på att jag vad gäller betänkande UbU15 yrkat bifall till reservationerna nr 18 och 57 och vad gäller betänkande UbU13 till reservation 1. Vi står självklart också bakom de övriga reservationer som vi är med på.
Fru talman! Jag vill bara svara på den fråga som Margitta Edgren ställde till mig. Jag menar att fyrklöverregeringen gjorde mycket viktiga vägval. När det gäller det som jag framhållit om att vi behöver en bättre infrastruktur för kunskap, inte minst genom satsningar på de mindre och medelstora högskolorna, vill jag säga att det också där gjordes viktiga, men inte tillräckliga, framsteg. Jag menar därför att vi nu skall gå vidare och dels kraftfullt utveckla de mindre och medelstora högskolorna, dels i framtiden skapa nya universitet i Sverige. Det är att göra Sverige till ledande kunskapsnation. Jag vill också säga att det inte räcker med att regeringen gör rätt vägval. Vad jag beskrev var att landet skall göra vägvalet. Då måste man mobilisera dels en tillräckligt stark politisk samling, dels ett tillräckligt starkt stöd bland alla dem som är verksamma i Utbildnings-sverige. Det är där jag konstaterar att vare sig Moderaterna eller Socialdemokraterna räcker till för den uppgiften, eftersom de hela tiden söker strid. Jag menar att Centern - och jag utgår från att det också gäller Folkpartiet - skall ta på sig den mycket viktiga uppgiften att genom samling också skapa konsekvens. Det är vad Sverige behöver, inte minst Utbildnings-sverige. Annars blir det ryckighet och slängighet, och det är inte bra.
Fru talman! Andreas Carlgren och jag har tydligen litet olika uppfattning om vad själva ordet "vägval" betyder. Vi är överens om att vi är inne på en väg som leder till ökad kunskap och ökat innehåll. Vägvalet är gjort, vilket vi tydligen är överens om, och vad vi nu diskuterar är hur vi skall göra vägarna i det valet så bra som möjligt. Jag delar Andreas Carlgrens uppfattning att det behövs en samsyn. Jag tycker att vi i många år i stort sett har haft en samsyn i utskottet, och vi skall nu återgå till det och se denna väg som det viktigaste. Sedan får vi försöka hitta lösningar som vi alla så långt som möjligt kan ställa oss bakom.

Fru talman! Det är ett väldigt mastigt betänkande som vi har att ta ställning till här i dag, men jag skall försöka dels fatta mig så kort jag kan, dels hitta något slags struktur på det här. Jag vill börja med att säga någonting om Vänsterpartiets principiella inställning till högre utbildning. Högskolan bidrar genom både utbildning och forskning till landets utveckling och välstånd, men den har också viktiga uppgifter som bärare av kulturella och demokratiska värden. Vi tycker alltså att det från många synpunkter är viktigt att nu göra en offensiv satsning på högre utbildning, bl.a. för att möta de behov och krav på kompetens och flexibilitet som kommer att ställas på arbetskraften i en alltmer avancerad verkstadsindustri och en kvalificerad tjänstesektor. Den satsning vi vill göra skall i huvudsak inriktas mot mindre och medelstora högskolor. Vi vill göra en satsning som inte enbart är en engångsföreteelse. Vi har visserligen ställt oss bakom regeringens förslag på 17 500 nya utbildningsplatser, främst av arbetsmarknadspolitiska skäl men också av utbildningspolitiska skäl. Men det är viktigt att betona att vi också vill permanenta 3 000 av de platser som skall finnas inom naturvetenskap och teknik och 2 000 av de platser som skall finnas inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Vi vill också permanenta verksamheten med sommaruniversitet/sommarhögskola med 20 000 platser. Vi tror att det under det rådande arbetsmarknadsläget är viktigt att studenter, som ofta numera inte har möjlighet till sommararbete, kan få studera under hela året. Sommaruniversitetet är ett mycket flexibelt system, som också kan göra det möjligt för fler att ta del av högre utbildning. Vi anser alltså att sommaruniversitetet medvetet skall medverka till att bryta den sociala snedrekryteringen, som Margitta Edgren pratade om, och på så sätt stimulera fler ungdomar att söka högre utbildning. Vi skulle gärna se att en långsiktig modell för sommaruniversiteten utarbetas. Allt detta ser vi som led i en långsiktig strategi för en kraftig utbyggnad av den högre utbildningen. Vi vet också att det för högskolorna är viktigt med förutsägbarhet och att kvaliteten på så sätt kan säkras och planeringen inte blir ryckig. Därför tycker vi att regeringen redan nu borde ha gett tydliga signaler om vad som kommer att gälla för framtiden, inte bara det närmaste budgetåret. Det skulle ha underlättat arbetet för högskolorna i högsta grad. En så här kraftig expansion är naturligtvis inte problemfri; den ställer mycket stora krav på högskolorna. Men genom kontakter med företrädare för högskolorna har jag förstått att de är beredda att ta eventuella olägenheter för att bidra till att få ner arbetslösheten. Återigen menar jag att fler utbildningsplatser inom högskolan är en av många nödvändiga åtgärder för att vi på sikt skall kunna lösa de strukturella problemen på arbetsmarknaden. Kompetenshöjande utbildning är nämligen en investering mot arbetslöshet. Det är inom de kunskapsintensiva verksamheterna som jobben i stor utsträckning kommer att finnas. För min personliga del tycker jag att det finns starka skäl för att i ännu högre grad överföra medel från Arbetsmarknadsdepartementet till Utbildningsdepartementet. Den utbildningssatsning som nu kommer att göras med arbetsmarknadspolitiska medel, de s.k. NT platserna, är mycket intressant och kan ge betydelsefulla erfarenheter och kunskaper. Man har inte tidigare i någon högre grad prövat att använda sig av högskolan som arbetsmarknadspolitiskt instrument, och jag tycker att det är värt att pröva. Det är därför oerhört viktigt att vi också noggrant följer upp vad som kommer att hända redan nu i höst, dvs. efter första antagningstillfället, för att vi skall kunna få en så fullständig bild som möjligt. Jag tänker då på studenternas ålder, kön, utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och om de är tjänstlediga för att studera eller om de tidigare varit arbetslösa. En sådan utvärdering kommer också att göras, enligt vårt motionsförslag. Vi har också föreslagit och utbildningsutskottet har tillstyrkt att antagningarna skall spridas ut på tre olika tillfällen. Vi tror att det är bra, därför att det blir litet lugnare. Framför allt hinner man med behörighetskompletteringar, och det är viktigt, inte minst för kvinnorna. Majoriteten i utskottet har också ställt sig bakom förslaget om positiv särbehandling av kvinnor i urvalet vid antagningen till utbildningsplatserna i teknik och naturvetenskap. Det är också bra. Det ligger väl i linje med det jämställdhetsarbete som pågår inom högskolan. I ett sammanhang har vi gjort en annan bedömning än majoriteten i utskottet, och det gäller det framtida behovet av lärare. Man får nu möjlighet att söka grundskolelärarutbildning med hjälp av det s.k. NT svux. Men vi tycker att man borde utsträcka de platserna till att också gälla lärare på gymnasieskolan. Vi tror att det fram mot 2000-talet kommer att vara en brist även på gymnasielärare. Det är stora pensionsavgångar och ett ökat antal gymnasieelever. Vi har alltså en mängd olika reservationer om högre utbildning, och de rör främst ett ökat antal fasta utbildningsplatser. Jag står givetvis bakom våra reservationer, både dem som vi är ensamma om och dem som vi har tillsammans med andra partier, men jag yrkar inte bifall till dem. Jag skulle också i samband med detta vilja kommentera litet av det som Margitta Edgren sade om den avgiftsfria högskolan. Det är klart att jag är medveten om att den i princip är avgiftsfri, men så är det med många saker, särskilt nu, när vi har hamnat i ett kärvt ekonomiskt läge. Margitta Edgren beklagade de nedskärningar som vi tvingas göra inom grundutbildningen, och det gör jag också. Men det kan då lätt smyga sig in olika typer av avgifter, som försvårar för studenterna. Jag tror givetvis inte att det här är den enda lösningen på det stora problemet med den sociala snedrekryteringen, men jag tror att man alltid måste vara uppmärksam på sådana här saker. Vi vet att det finns ett faktiskt samband mellan social snedrekrytering och avgifter och mellan social snedrekrytering och studiestödets utformning. Låt oss därför tillsammans bevaka de här frågorna, så att vi äntligen kan få en ändring till stånd inom högskolorna. Jag skulle också vilja säga litet om forskningen. Det är viktigt att Sverige ligger på frontlinjen då det gäller teknisk utveckling och forskning, och då menar vi också grundforskningen. Vi vill som en del av vår forskningspolitik, liksom på andra områden, betona också jämställdhetsperspektivet. Det är viktigt att kvinnornas andel av forskarna i samhället kommer i nivå med männens. Det medför faktiskt en kvalitativ förstärkning, eftersom kvinnor ofta formulerar andra frågor och väljer andra forskningsmetoder än sina manliga kolleger. Av särskild vikt är att kvinnoforskningen framgent försäkras tillräckliga resurser. Jag tycker att de forskningsstiftelser som inrättades under den förra regeringen, med kapital från löntagarfonderna motsvarande nästan 20 miljarder kronor, har inneburit en hel del negativt. Vi i den här församlingen har nämligen inte längre inflytande över en mycket stor och viktig del av forskningsresurserna. Jag ser det här som ett demokratiskt problem. Därför stöder vi regeringens försök att under mandatperioden återerövra det demokratiska inflytandet över dessa forskningssatsningar så att stiftelserna blir öppna för insyn både från stat och från allmänhet. Vi vet att arbetet med att få en förändring till stånd delvis har mött mycket hårt motstånd från stiftelsernas sida. Jag vill inte säga att det gäller alla fall, men det förekommer. Nu har utbildningsministern uttalat en viss optimism om att frågan skall kunna lösas under sommaren så att ett konstruktivt samarbete mellan forskningsråd och stiftelser kan inledas. Jag kan inte avgöra hur pass realistiskt det kan vara, men en sak vet vi: Stiftelserna har i dagsläget en klar inriktning mot tillämpad forskning. Om man från samhällets sida inte lyckas styra över stiftelseanslagen även till andra områden riskerar vi att balansen mellan den fria grundforskningen och den tillämpade forskningen rubbas. Det gäller i synnerhet nu när regeringen kraftigt vill skära ned anslagen till fakulteterna och forskningsråden. Även EU:s ramprogram gynnar till övervägande del den tillämpade forskningen, vilket ytterligare förstärker obalansen. Nu har regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över det svenska systemet för resurstilldelning till forskning. Utredaren har bl.a. i uppdrag att "belysa eventuella balansförskjutningar mellan inomvetenskapligt motiverad och målinriktad forskning, liksom orsakerna härtill". Vi menar dock att det är fel att skära ned fakultetsanslagen och anslagen till forskningsråden innan utredningen slutfört sitt uppdrag och innan diskussionerna med forskningsstiftelserna lett till några konkreta resultat. Forskningen i sin helhet är en viktig strategisk resurs, och den utgör förutsättningen för såväl samhällsutvecklingen i stort som den industriella förnyelsen och tillväxten. Tillräcklig omfattning och hög kvalitet inom grundforskningen är en förutsättning för utvecklingen av den tillämpade forskningen och också för forskarutbildningens standard. Därför vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets reservation nr 54, där vi säger att vi vill ge ytterligare 88 miljoner kronor till forskningsråden. Under förutsättning att den bifalles yrkar jag också bifall till reservation nr 56. Jag yrkar också bifall till Vänsterpartiets och Moderaternas reservation nr 33 om 157 miljoner kronor för att täcka regeringens föreslagna besparingar på fakultetsanslagen. Om den bifalles yrkar jag även bifall till reservation nr 35. Givetvis ställer jag mig också bakom den gemensamma reservationen från Vänsterpartiet och Miljöpartiet om en utredning av sektorsforskningen i syfte att föra över medel till forskningsråden. Jag skulle också något litet vilja kommentera forskarutbildningen. Jag sade förut att den naturligtvis också är av central betydelse. Om vi skall lyckas att kraftigt bygga ut den högre utbildningen måste vi också se till att vi får många fler forskarutbildade. De behövs i industrin, men de behövs också inom universitetet - både som lärare och som forskare. Därför tycker vi att vi också här varit konsekventa när vi velat inrätta ytterligare 300 doktorandtjänster utöver vad regeringen redan har föreslagit. Däremot funderade vi väldigt mycket på det här med utbildningsbidraget. Det känns inte bra, men vi har trots det ställt oss bakom det. Vi vet att det är att sänka ambitionerna. Vi vet att doktoranderna faktiskt är förtjänta av bättre villkor - ökad social trygghet under studietiden är oerhört viktigt för dem. Men i vårt nuvarande ekonomiska läge tror jag ändå att utbildningsbidraget kan vara nödvändigt under en övergångsperiod. Det kan ge fler möjlighet att välja forskarstudier i stället för arbetslöshet, och det tycker vi alltid måste anses som värdefullt. Vi vill också ge de studerande möjligheter att överklaga beslut om doktorandtjänster. Detta har vi motionerat om, och vi har också reserverat oss på den punkten, men jag tänker inte yrka bifall till den reservationen heller. Vi vill också införa möjligheter att överklaga beslut om utbildningsbidrag och institutionstjänster. Jag skulle till sist också vilja kommentera det som gäller AT-året för tandläkare. Vi har motionerat om den situation som landets tandläkarstuderande befinner sig i. Även detta är faktiskt, tycker jag, en principiellt viktig fråga. Nu har alla partier utom Socialdemokraterna enats om ett särskilt yttrande på den punkten. Jag tycker att det är olyckligt att studenter inte kan lita på att de premisser som de går in i studierna på håller under hela studietiden. De studenter som nu gör sin nionde termin hade väntat sig att de nu skulle gå ut på ett AT-tjänstgöringsår, men de får nu en tionde termin som ett påhäng. Det betyder att de hamnar i en ganska olycklig situation. Dels får de inte den utbildning som de hade förväntat, dels får de ytterligare en termins kostnader för studielån, vilket de inte heller hade väntat sig, dels förlorar de ett års arbetsinkomst, som de hade förväntat under AT-tjänstgöringen. De är nu inte heller berättigade till a-kassa när de eventuellt går ut i arbetslöshet - det är ganska många tandläkare som gör det nu. De får också mindre klinisk träning. Däremot får de ytterligare en termins teoretiska studier, och innehållet i dem vet vi faktiskt väldigt litet om. Jag hyser vissa tvivel när det gäller kvaliteten på utbildningen under den terminen.

Fru talman! Det är bara en sak jag vill kommentera, och det gäller det som Britt-Marie Danestig Olofsson sade om forskningsstiftelserna. De inrättades ju för att skapa mångfald inom forskningen. Jag delar Britt-Marie Danestig-Olofssons uppfattning att det är viktigt att åstadkomma en bättre satsning på grundutbildningen. Jag sade ju i mitt anförande att Socialdemokraterna och inte minst Carl Tham verkade ha fått forskningsstiftelserna på hjärnan.
Men när jag nu hörde det här inlägget av Britt Marie Danestig-Olofsson fick jag i stället intrycket att det här är en eftergift till Vänsterpartiet. Det är då desto viktigare att skapa konsekvens i forskningspolitiken. Då blir det klara spelregler, och det är därför den samling som jag talade om behövs.
Fru talman! Jag kan lugna Andreas Carlgren med att det inte är en eftergift till Vänsterpartiet, även om det kunde vara trevligt med eftergifter åt det hållet också någon gång från Socialdemokraternas sida. Vi har hela tiden varit starkt emot det här. Många har faktiskt upplevt det som ganska kränkande att det är just löntagarfondernas pengar som har använts till detta. Om man vill ha ett demokratiskt inflytande och ett öppet och genomskinligt samhälle - som Andreas Carlgren i många andra sammanhang säger sig vilja ha - finner man det närmast barockt att så mycket pengar har låsts i stiftelseform, vilket nästan omöjliggör en sådan insyn både från samhället och från allmänheten.

Fru talman! Den högre utbildningen och forskningen i Sverige speglar naturligtvis det svenska samhället. Utvecklingen, den för forskning och utbildning så livsavgörande förnyelsen, har skett på samma sätt där som inom andra sektorer. Grunden har varit den ekonomiska tillväxten, och det politiken har handlat om har varit fördelningsprincipen: Skall tillväxten fördelas enligt socialdemokratiskt eller enligt borgerligt-moderat recept? Dessa olikheter i fördelning ser vi i form av olikfärgade lager - röda och blå skikt - om vi gräver oss en bit ned i universitetens historia. Den tillämpade forskningen är ett exempel. Den byggdes ut i takt med samhällets frammarsch och behandlar vad den dåvarande regeringen fann viktigast. Byggnadsforskning, försvarsforskning, kärnkraftsforskning, skolforskning, arbetslivsforskning, arbetsmiljöforskning, marknadsforskning, medicinsk forskning, social forskning och forskning om näringsliv och teknik, osv. fick sina egna medelsutdelande instanser. Varje departement och statligt verk håller sig i dag dessutom med egna medel för tillämpad forskning inom sitt område. Den s.k. tillämpade forskningen har alltså sedan 50-talet vuxit steg för steg. Det är i dag svårt att göra en korrekt uppskattning av hur mycket pengar denna forskningen använder. En grov uppskattning säger att det kan handla om ungefär 40 miljarder kronor per år. När tillväxten i svensk ekonomi avstannade, rent av upphörde och t.o.m. minskade, drabbades Sverige och naturligtvis utvecklingen av forskning och universitet. I backspegeln ser vi år av socialdemokratiskt styre, där man helt enkelt fortsatte att bygga ut den offentliga sektorn och de generella bidragssystemen som om det fanns en tillväxt att fördela. Politiken fick ett desperat drag, vilket kanske syns tydligast under den senaste, moderatledda mandatperioden, när man samtidigt försökte skära kraftigt i de offentliga utgifterna och ge Sverige en rejäl nyliberal injektion mitt under brinnande lågkonjunktur. Svenska folket skulle starta eget och börja konkurrera. Universitet och högskolor fick under den förra regeringen del av den här medicinen. Man slapp de kraftiga nedskärningarna, och det var ju bra. Universiteten frigjordes från sin statliga förmyndare - det var också bra. De skulle bli självständiga och i fri konkurrens öka såväl produktion som kvalitet med hjälp av marknadskrafterna. Det blev mindre bra. Slarvigt och utan ordentlig förberedelse genomfördes en snabbreform i nyliberalismens anda. Man borde ha förberett denna decentralisering och konkurrensutsättning av universitet och högskolor bättre, så att de hade fått rimligare förutsättningar att agera enligt de nya spelreglerna. I ivern att släppa fåglarna fria ställde man ut burarna men glömde att öppna dörrarna. Hur är det då med våra universitet och högskolor där ute på den fria marknaden? Vilka förändringar behövs för att de skall kunna klara sig i framtiden? Ett universitet leds av en styrelse och ett rektorsämbete, som av tradition är mycket försiktiga när det gäller att ingripa och styra. Ledningsfunktionen är svag. Ett universitet är uppdelat i fakulteter, som i sin tur rymmer en mängd små institutioner. Dessa olika delar är mer eller mindre självstyrande, men de saknar bra instrument för egengranskning och självsanering. Så sitter t.ex. den som på institutionen ansvarar för forskningen ofta också i både fakultetsstyrelsen och det forskningsråd som anslår medel för forskning och forskarutbildning till institutionen och institutionens forskare inklusive den ansvarige själv. Utan att här gå in på detaljerna kan man konstatera att vissa beslutsgångar och ledningsfunktioner i universitetet leder till att universiteten är tröga och konserverande. En annan viktig bromskloss i det svenska universitetsväsendet är tjänstestrukturen. Tjänsterna - adjunktstjänster, lektorat och professurer - är i regel livstidstjänster. När Valter Åhman en gång för länge sedan blev fader till den svenska trygghetslagstiftningen på arbetsmarknaden tänkte han sig knappast att det var på våra universitet som den skulle genomföras. I dag tror jag att inte ens fackförbunden som kämpat för universitetsforskarnas trygghet är helt nöjda med resultatet. Unga forskare, den växande gruppen kvinnor i forskarkarriären, forskare från andra länder m.fl. kan inte komma in i universitetskarriären och får inga tjänster på grund av orörligheten och stelheten i tjänstestrukturen. De har alla mött skylten som i över 20 år har hängt ovanför ingången till de svenska universiteten. På skylten står "fullsatt" eller möjligen Fakulteterna har naturligtvis fördelar, men de är otidsenliga i sin nuvarande form. De är ett slags vattentäta skott i organisationen. De lägger hinder i vägen för många utbildningsvägar, dvs. för studenternas möjligheter att välja ämneskombinationer. De utgör också ett hinder för tvärvetenskaplig forskarutbildning och forskning, t.ex. när det gäller regler för medelstilldelning till doktorandtjänster, sättet att räkna tjänstgöringstimmar och finansieringsformer för fakultetsöverskridande utbildningar och forskningsprojekt. Grundutbildningen vid svenska universitet är i stora stycken bra. Stagnationen i lärarkåren på grund av tjänstestrukturen har naturligtvis lett till att kvaliteten varierar onödigt mycket. En del yrkesutbildningar har förlagts till universitet och högskolor utan att konsekvenserna har utvärderats ordentligt. Men de ses över för närvarande, och vi får hoppas att utredningen leder till ökad kvalitet när det gäller de rena yrkesutbildningarna vid högskolor och universitet. Den sociala snedrekryteringen kvarstår som ett olöst problem. En annan viktig fråga som delvis berör grundutbildningen är kompletteringsutbildningar för invandrare med yrkesutbildning och yrkeserfarenhet från sina tidigare hemländer. Här måste universitet och högskolor kunna erbjuda individuellt anpassade kompletteringsutbildningar. Forskarutbildningen håller sett i ett genomsnitt god standard, men den är alltför traditionell och stel för att svara mot förväntningarna på framsteg inom svensk forskning. Antalet doktorandtjänster är för litet, och de yngre forskarna har ingen möjlighet att få egna medel för den vetenskapliga verksamheten. De är hänvisade till att utnyttja handledarnas projektanslag, vilket innebär att de som går i befintliga spår också är de som kommer vidare i karriären. Hindren för kvinnor i forskarkarriären är tydliga, men de återkommer vi till senare här i kammaren. Universiteten svarar för utbildning av forskare. Den sker som regel inom grundforskningen med stöd av fakultetsanslag till universiteten och anslag från forskningsråden. Alla de forskare som är verksamma inom den tillämpade forskningen inom samhällets olika sektorer inklusive forskningen inom industri och näringsliv, har sin utbildning inom universitetet. Forskarutbildningen och grundforskningen är den tillämpade forskningens bas. Kvaliteten inom denna är ett villkor för att Sverige skall stå sig i den internationella konkurrensen. Det är därför olyckligt att grundforskningen och forskarutbildningen har halkat efter jämfört med den tillämpade forskningen. Obalansen måste rättas till. Jag nämnde tidigare att ca 40 miljarder användes inom tillämpad forskning medan forskningsrådens samlade resurser ligger kring 2 miljarder. Fru talman! Högre utbildning och forskning i Sverige har allvarliga brister. Vad gör då regeringen? Budgetpropositionen innehåller inte mycket av konstruktiva förslag. Man skär litet i fakultetsanslagen, och man går ett stort steg bakåt när det gäller doktorandtjänster. Man tar bort CSN-kortet. Man skär kraftigt på vissa håll, t.ex. på SLU och Skogs och jordbruksforskningsrådet. Och så plussar man på litet grand på några få ställen. Den borgerliga regeringens frigörande av universiteten liknades i inledningen vid ett försök att släppa fåglarna fria - ett försök som misslyckades för att man ställde ut burarna men glömde att öppna dörrarna. Att socialdemokraterna nu går omkring och ändrar på matransonen för de instängda fåglarna gör inte saken bättre. Miljöpartiets utbildningsprogram arbetar på ett annat sätt. Vi föreslår att tjänstestrukturen ändras så att universitetens livstidstjänster ersätts av en rad tjänster på olika nivåer med tidsbegränsade förordnanden. Därmed ökar rörligheten mellan olika universitet, mellan universitet och näringsliv och mellan svenska och utländska universitet. Vi anslår i budgeten 187 miljoner så att doktorandtjänsterna kan byggas ut med ungefär 300 platser. Vi vill behålla CSN-kortet bl.a. med motivering att studenterna skall kunna resa inte bara hem, utan också mellan olika universitet. Vi har ett program för ökad jämställdhet vid universiteten. Vi vill att Högskoleverket i samarbete med universitet och högskolor och de fackliga organisationerna skall ta fram organisationsförslag som eliminerar nackdelarna med fakultetsgränser och cirkulära beslutsgångar och hjälper universitet och högskolor att få fram effektiva ledningsfunktioner. Högskoleverket förutsätts i det sammanhanget också ge regering och riksdag information om vilka förändringar i lagar och regelverk som är nödvändiga. Högskoleverket bör också få i uppdrag att se över sakkunnigeförfarandet vid forskningsrådens anslagsbedömningar så att t.ex. oberoende internationella sakkunniga anlitas i större utsträckning och att man får en samordning mellan universitetens planering och forskningsrådens anslag. Vi föreslår att obalansen mellan tillämpad forskning och grundforskning åtgärdas genom ett särskilt grundforskningsavdrag som skall införas på alla medel som används för tillämpad forskning. Dessa medel skall föras över direkt till grundforskningen. Avdragets storlek kan vara t.ex. 5 % - det är vårt förslag. Det skulle innebära i praktiken att den tillämpade forskningen får ett blygsamt rationaliseringskrav, vilket som regel borde vara lätt att uppfylla utan avkall på vare sig kvalitet eller forskningsvolym. Men det innebär också att grundforskningen skulle få ca 2 miljarder i förstärkning, alltså lika mycket som forskningsråden i dag har totalt. Dessa fördelas på fakultetsanslag till universitet och i vissa fall högskolor samt till de sex forskningsråden. En viss del av denna mycket stora förstärkning skall öronmärkas för finansiering av yngre forskares vetenskapliga verksamhet. Fakultetsanslagen skall vara villkorade med åtgärder för att öka kvaliteten i forskarutbildningen varvid särskilt beaktas speciella åtgärder för att åstadkomma likvärdiga betingelser i forskningskarriären för kvinnor och män. En särskild utredning skall tillsättas med uppgift att granska rationaliseringsåtgärderna inom den tilllämpade forskningen, med speciell uppgift att bevaka att forskning inom särskilt angelägna forskningsområden ej försvagas. Vi vill också villkora en del av användningen av de stora resursförstärkningarna med en tydlig anpassning till behovet av forskning inom speciellt viktiga forskningsområden t.ex. miljöområdet. Fru talman! Ytterligare en fördel med Miljöpartiets förslag är att det inte kostar staten något att genomföra det. Det belastar inte budgeten med en enda krona. Kanske är det så att det öppnar åtminstone en del av burarna så att fåglarna kan flyga fritt. Jag yrkar bifall till reservationerna 50, 58 och 59, men står självfallet bakom de många reservationer som vi har när det gäller högskola, högre utbildning och forskning.

Fru talman! Att Kristdemokraterna har ett stort intresse för utbildningsfrågor visar partimotion, kommittémotion och enskilda motioner under allmänna motionstiden från 40 % av Kristdemokraternas ledamöter. Med utbildning och forskning kan vi låta tusen blommor blomma. Utbildningen blir allt viktigare som ett led i att få ned arbetslösheten och få en ökad tillväxt. Utbildning ger högt självförtroende och ökar kreativiteten hos den enskilda människan. Redan vid inlärningstillfället blir man försatt i en forskningssituation genom nyfikenheten att få veta mera. Kristdemokraterna anser att det är förödande att inte Socialdemokraterna för en mera långsiktig politik. Jag efterlyser en satsning där vi gemensamt tar fasta på Sverige, kunskapens förlovade land. Vi skall alla tillsammans hålla den kunskapsfanan högt. Jag vill citera universitetskansler Stig Hagström: "Att Sverige står inför stora problem behöver inte påpekas. Dessa kommer att ägnas stor uppmärksamhet och föranleda politiska åtgärder. Vi menar att det är av stor vikt att satsningar på den högre utbildningen och forskningen karaktäriseras av långsiktigt tålamod. Den politiska uppslutningen att satsa på kunskap och kompetens är därför välkommen och ett steg i rätt riktning, men ett alltför kort politiskt perspektiv kan leda till besvikelse och att fortsatta nödvändiga satsningar på kunskap och kompetens uteblir. Många brottas i dag med frågan: Vågar vi ta steget? Jag skulle snarare vilja avsluta frågan: Hur skulle vi våga att inte våga?" Där slutar citatet av universitetskansler Stig Högskoleverkets grundläggande värderingar är självreglering och lärande, professionell kultur, jämställdhet, internationell perspektiv, tydligt ledarskap, studenten i centrum samt samverkan med intressenterna. Detta kunde lika väl stått som deviser i ett kristdemokratiskt program för högre utbildning. "Kunskapssynen är grundläggande för all utbildnings inriktning. Kunskap är något vidare än resultatet av faktamottagning. Den innefattar också känslor, attityder och den inre intuitiva uppfattningen. Kunskapsbegreppet bör kopplas mer till begreppet insikt än åsikt, mer till vishet och omdöme att hantera sin kunskap än till att blott och bart öka sina faktakunskaper. Varje samhälle behöver dessutom en bärande etisk struktur. Kunskaps och informationssamhället ställer höga krav på människors etiska medvetenhet och en förmåga att bearbeta och ta ställning i etiska frågor utifrån en helhetssyn." Fru talman! Utredningen om en samvetsklausul i högskoleutbildningen menade att studenter bör hos Överklagandenämnden för högskolan ges rätt att överklaga beslut om deltagande i obligatoriska utbildningsmoment. Detta ser Kristdemokraterna som en viktig fråga för elevernas rättssäkerhet. Fru talman! Då forskningen på alla områden är viktig för utveckling och kvalitet, så behövs flera knutpunkter för forskning i universitets och högskolenätet. Inför nästa budgetperiod bör regeringen komma med en plan som tar sikte på att ge några högskolor fasta forskningsresurser. De små och medelstora högskolorna är viktiga för kunskapsspridningen. De är ett stort stöd för det lokala och regionala näringslivet. Det är med viss stolthet i rösten man i en medelstor kommun talar om sin högskola. Dessa högskolor måste utvecklas kvalitativt och kvantitativt. Jag är personligen stolt över växtkraften hos högskolan i Skövde, vårdhögskolan i Skövde och Lantbruksuniversitetet i Skara. Men jag skall inte stanna vid det. Alla vi kristdemokrater är naturligtvis stolta över våra högskolor och universitet. Givetvis värnar vi alla om högskoleutbildningen i våra län. Utbildningsnivån i ett geografiskt område får allt större betydelse för kompetensutvecklingen och möjligheten att hävda sig inom landet och internationellt. Informationstekniken är den mest dramatiska händelsen efter Gutenberg. Den ökar kommunikationen inte bara tekniskt. Den binder också oss människor samman oavsett var vi bor i världen. Det gäller att kunna styra den information som man vill ta till sig. Med IT förbättras lärarrollen på alla nivåer. Det är därför oerhört viktigt att lärarutbildningarna innehåller träning i informationsteknik. Skolverket måste se till att resurser avsätts för lärarutbildning, se till att satsning på undervisningsmaterial genomförs och samla in internationella erfarenheter. Staten kan tillsammans med kommuner och landsting se till att alla får del av tekniken. Inte minst på högskole och universitetsnivå ger den möjlighet till ett kunskapsutbud som inte en enskild lärare kan greppa. Behovet av tekniskt och naturvetenskapligt utbildade diskuteras mycket och gärna. Att behovet finns är riktigt. Det är också här vi har en stor chans att visa vår kompetens i Europasamarbetet. Det är dock inte bra med kraftiga tillfälliga utbildningssatsningar. Kristdemokraterna anser att en permanent utbyggnad skall ersätta den tillfälliga satsningen. Det är bättre att 3 000 nybörjarplatser inom naturvetenskap och teknik inrättas från höstterminen 1995. Det blir bättre kvalitet på lärarresursen med en permanent utbyggnad. Det ställer inte till kaos för kommunerna med studentbostäder osv. Resursutnyttjandet blir bättre. Vi kristdemokrater vill slå vakt om kulturbärarna i samhället. Därför måste humanioras villkor stärkas. Också här bör 3 000 platser inrättas för permanent utbyggnad. Fru talman! Forskning föds inte ur ett vakuum. Forskningen ingår i en process för att driva utvecklingen framåt. Forskningen startar inte vid en nollpunkt, och kunskapsutvecklingen har inget slut. Utbildning och forskning tillhör Sveriges intellektuella infrastruktur. Kristdemokraterna vill utveckla denna infrastruktur. Därför måste det finnas ett system med successivt förbättrade villkor också för doktorander. Kristdemokraterna ställer inte upp på en återgång till utbildningsbidrag. Utbildningsbidragen har stora nackdelar. De utgör t.ex. under hela den fyraåriga studietiden samma låga ekonomiska ersättning, ger inte skydd vid sjukdom och utgör ingen tjänst med den studiesociala trygghet som det innebär. Det är bättre att i en trappa börja första året exempelvis med utbildningsbidrag. Detta år kan kanske kombineras med förvärvsarbete. Man kan kanske också spara i förväg för ett år, försöka leva billigare osv. Det är viktigt att vi får en ökad genomströmning av forskarstuderande och flera disputationer. Beträffande min egen motion om möjligheter till forskning för lärare är jag tacksam för att regeringen aviserar att göra en översyn över lärarutbildningen och där ta upp frågor om yrkesverksamma lärares möjlighet att arbeta med forskning. Det är viktigt, som utskottet också säger, att använda lärarnas erfarenheter och att ge fler möjligheter till forskarutbildning. Jag som själv är lärare har mött ett antal kolleger som på bekostnad av egen fritid och ekonomi valt att utbilda sig för forskning. Men flera har hoppat av på vägen. Den tunga studietiden, ofta vid sidan av heltidsarbete som lärare, och ekonomiska förluster genom dryga resekostnader och kostnader för litteratur gör att flera inte orkar fortsätta. Det är tragiskt att forskare och skolans personal inte möts. Lärarna använder ju vetenskapligt utforskat material i sin undervisning. Men mycket av den allmänna forskning som sker är svårtillgänglig. Den borde systematiseras genom forskningsöversikter. Ett bifall till regeringens begäran om att få inrätta professurer vid universitet och högskolor tycker vi kristdemokrater skulle vara en onödig centralisering och styrning från regeringens sida. Detta klarar universitet och högskolor själva. Därför ställer vi inte upp på detta. Fru talman! Det finns mycket av olika områden som skulle behöva analyseras var för sig. Ett exempel är orättvisan när det gäller tandläkare utan AT tjänstgöring som utexamineras samtidigt med dem som har AT-tjänstgöring. Det är fel när förutsättningarna ändras under pågående utbildning. Vi vill också påpeka att invandrare med akademisk utbildning eller annan yrkesutbildning snarast efter ankomsten till Sverige måste få sin utbildning jämförd med motsvarande svensk och få kompletterande utbildning. Kvalitetspremien enligt riksdagens tidigare beslut bör stå kvar. Vi vill ha ett långsiktigt arbete med utvecklingens kvalitet. Vi tycker också att det är angeläget med sommaruniversitetet för högskolan och universiteten. Vi har även ställt upp med ytterligare anslag till Waldorfdelen i Kungälv. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 i UbU13 samt 15 och 20 i UbU15. Naturligtvis står jag bakom våra övriga reservationer.

Fru talman! När Ulla-Britt Hagström läser högt ur partimotionen i syfte att väcka intresse kan jag inte låta bli att begära ordet. Det gäller bl.a. samvetsklausulen. Men utredningen var ett svidande nederlag för kds. Den kom ju fram till att det inte finns behov av en samvetsklausul i vårdutbildningarna. Det här är inget problem. Att nu försöka plocka poäng på skrivningar i utredningen tycker jag faktiskt är övermaga. Utskottets grundläggande uppfattning vid behandlingen av frågan var att varje patient som söker hälsooch sjukvård alltid skall vara säker på att få den vård och den behandling som situationen kräver. Patienten skall vara garanterad att bli behandlad av personal som är utbildad och kompetent för uppgiften. Denna princip ställer naturligtvis höga krav på patientorienterade utbildningar. För att vårdpersonal skall erhålla och ha den kompetens som samhället fordrar får det i princip inte finnas utrymme för en student att vägra genomgå obligatoriska kursmoment.
Fru talman! Jag läste inte högt ur en partimotion, utan jag läste högt ur en reservation som jag sedan yrkat bifall till. När man yrkar bifall till en reservation anser jag att man något måste klargöra för kammaren vad det är man yrkar bifall till. Vi kristdemokrater anser att nämnda behov finns. För studenternas rättssäkerhet vill vi därför ha en samvetsklausul.
Fru talman! Under mycket lång tid fördes en diskussion om detta. Ibland var den infekterad. Det kan jag väl inte frångå. Men jag bidrar väl till det, eftersom jag reagerar så starkt här. Jag ber om ursäkt om jag påstod att Ulla-Britt Hagström läste högt ur partimotionen. Ni är i varje fall ensamma om att anse att nämnda behov finns.

Fru talman! Om vi kristdemokrater är ensamma om att anse att problemet finns och om att se till att problemet löses är det väl ändå tur att vi finns representerade här i Sveriges riksdag. Därmed finns det någon som står upp för det här behovet och som vill bevaka att samvetsklausulen finns kvar.